Herr talman! Jag var ganska säker på att Tage Sundkvist skulle hänvisa till det brydsamma ekonomiska läget. Jag försökte därför två gånger att säga att vi har förståelse för regeringens spariver. Men man kan inte spara generellt på det sätt som regeringen har tänkt sig. Jag försökte i mitt föregående inlägg belysa det genom att anföra två exempel. Jag hänvisade för resten också till gårdagens och tisdagens debatter här i kammaren om drogmissbruket. Den första förutsättningen för att vi skall kunna komma till rätta med narkotikamissbruket är naturligtvis att vi ser till att införseln av narkotika till landet minskas. Det är tullverkets personal som har den uppgiften och som bäst kan klara den. Jag vet inte hur noga Tage Sundkvist har läst generaltullstyrelsens ganska långa yttrande. Jag skulle vilja veta var i detta yttrande man framhållit att det skulle gå att göra omprioriteringar. I stället har man ju sagt att man sedan lång tid tillbaka prioriterat just narkotikabekämpningen. På den andra frågan som jag ställde förstår jag att jag inte kan få något svar av Tage Sundkvist. Jag ser att handelsministern är närvarande. Det är alltid trevligt att ha en minister här i kammaren. Visserligen vet jag att svar kommer att lämnas i morgon när det gäller möjligheterna för tullverkets personal att effektivt bedriva sitt arbete. Men eftersom handelsministern ändå är här kunde det vara trevligt att höra vilka synpunkter han har i det avseendet. Jag gav ytterligare ett exempel på att det inte går att tillgripa generella metoder när det gäller sparande och hänvisade till en annan debatt här i kammaren som gällde kronofogdemyndigheten. Regeringen var inte beredd att ge kronofogdemyndigheten medel till ekonomisk sakkunskap, så att man därmed skulle kunna driva in mer pengar till statskassan. De två exempel som jag nämnt visar att det är fel att använda sig av generella metoder när man skall spara. Jag tycker att Tage Sundkvists inlägg är något av samma slags läpparnas bekännelse som kom till uttryck här i kammaren i går från flera borgerliga talare. De gjorde i och för sig väldigt bra inlägg. Vi var överens om att vi måste bekämpa narkotikamissbruket. Men när det kommer till konkreta åtgärder, då är ni inte med längre.

Herr talman! Tage Sundkvists anförande var ju en uppföljning av utskottsbetänkandet. Något nytt som kunde stärka mig i tron på den borgerliga politiken kom inte fram. Man kan inte ”fullt ut” anvisa det här beloppet, säger Tage Sundkvist, och motiverar det med att det inte finns pengar. Det känner vi till allihop. Ingen i den här församlingen är ovetande om det problemet — om statens urusla finanser. Men jag hävdade i mitt inlägg att satsningar på tullverket är samhällsekonomiskt lönsamma. Jag tror att tulltjänstemännen gott och väl drar in sina kostnader till staten genom den framför allt förebyggande och avskräckande verksamhet som de har att utöva. Det gäller ju att på något sätt försöka få till stånd ett socialt bokslut i den här frågan. Vi vet att om knarket får fortsätta att rinna in över våra gränser, om kommunerna måste ta hand om de sociala spillrorna av de människor som drabbas, kommer det att kosta betydligt mer än dessa 19 milj.kr. Jag har inte hävdat att man löser problemen med 19 milj.kr., men jag hävdar att man bör ge tullverket vad det har begärt för att kunna fortsätta sin verksamhet i samma utsträckning som i dag. Vi vet att omfattningen av tullverkets verksamhet i dagsläget inte är så väldigt imponerande att den är någonting att skryta över. Senast i går kväll fick vi i ett TV-program en redovisning av tullens arbete. Jag är säker på att tulltjänstemännen i en sådan situation inte släpper ut till allmänheten hur illa det egentligen är ställt, för det skulle ytterligare bidra till att öppna gränserna för dem som satsar på Sverige. När man trots de här nedskärningarna hävdar att tullverket kommer att klara sina uppgifter mot bakgrund av att verket fått några extra miljoner för bekämpning av narkotikasmugglingen, som det står i utskottsbetänkandet, vill jag erinra om att tullverket i sitt remissyttrande säger att den föreslagna anslagstilldelningen kommer att få negativa effekter på narkotikabekämpningen. Jag skulle vilja fråga Tage Sundkvist: Tror Tage Sundkvist att tullverket och tulltjänstemännen i sina yttranden far med osanning? Är det inte rätt det som de säger? Litar ni inte på vad de säger? Om ni gör det, måste ni rimligtvis omprioritera och försöka få ytterligare några kronor till den här anslagsposten. Jag tycker att det finns en motsägelse här som man inte kan komma förbi. Antingen tror man på vad tullverket säger, eller också gör man det inte utan anser att verket har fel. Jag föreslår att man satsar de medel som vi har begärt för att därmed komma någon bit på väg.
Herr talman! Det är klart att jag följer upp det som har sagts i utskottet, Hans Petersson i Hallstahammar. Det är i och för sig helt naturligt, eftersom jag har mitt namn på betänkandet. När det sedan gäller möjligheterna att spara och frågan huruvida berörd myndighet, generaltullstyrelsen, far med osanning, vill jag säga att jag naturligtvis inte har någon anledning att tro det. Å andra sidan vet vi ju ändå att generaltullstyrelsen i allra högsta grad är part i målet i just det här fallet, vilket jag också antydde redan i mitt första anförande. Låt mig sedan säga till Egon Jacobsson att det naturligtvis finns möjligheter att göra besparingar inom ramen för de anslag som finns. Just motionen av Hans Pettersson i Helsingborg, som Egon Jacobsson har hänvisat till, visar på den saken. Jag är inte övertygad om att vi har förmågan att hitta alla möjligheter till besparingar, men jag tror att man har det inom tullverket. Den glugg som ni visar på ger en besparing på 3 milj.kr. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag — som följer regeringens — och reservanternas förslag är 2 milj.kr. Det är alltså en betydligt mindre summa.
Herr talman! Ja, det är en betydligt mindre summa, Tage Sundkvist. Det var därför vi hade trott att den borgerliga majoriteten skulle kunna acceptera den, när alla tycks vara överens om att just narkotikaoch drogmissbruket är ett så allvarligt samhällsproblem att vi verkligen måste intensifiera kampen. Det är styrkt från generaltullstyrelsen och från många andra håll att de inte klarar sina uppgifter tillfredställande i dag — och de gör det definitivt ännu sämre efter det att de fråntogs möjligheterna till kroppsvisitation. Jag skulle än en gång vilja ställa frågan: På vilken sida i generaltullsstyrelsens yttrande står det att det är möjligt för styrelsen att omprioritera så att dess resurser för den narkotikabekämpande verksamheten skulle kunna utökas? Det är tvärtom så att generaltullstyrelsen har framhållit i sitt yttrande att man sedan lång tid tillbaka har prioriterat detta område på bekostnad av andra verksamheter inom tullverkets totala verksamhetsområde. Motionen av Hans Pettersson i Helsingborg är en besparingsmotion, och ett bifall till den skulle leda till en effektivitetshöjning avseende verksamheten på tullsidan — därför att det skulle bli en större tullpersonal och färre passpoliser om det kravet genomfördes. Det är vi överens om, och det är väldigt bra. Det är bara att hoppas att den här regeringen skyndsamt — som vi har skrivit från skatteutskottet med formuleringar som vi är överens om — tar de initiativ som behövs för att göra den erforderliga omorganisationen. Då spar man pengar och man förstärker tullresurserna.

Herr talman! Det är klart att generaltullstyrelsen är part i målet i en sådan här fråga. Det är alldeles givet. Men man kan inte avfärda verkets allvarliga skrivning om att det, med de anslag som föreslås, inte går att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå som revirtänkande. En liten blick ut i verkligheten tycker jag motsäger sådana tankar om dess äskanden. Det är inte hundra steg ut till landets knarkcentrum från det här huset, och vi kan varje dag följa upp tragedierna som följer i missbrukets spår. Jag skulle vilja ställa frågan till Tage Sundkvist: Om man betraktar tullverket utifrån den nivå det har i dag, med den personal det har, med de resurser det har och med de uppgifter det har och kommer att ställas inför nu när knarkhandeln intensifieras, tror Tage Sundkvist att en ytterligare tulltjänsteman är samhällsekonomiskt lönsam eller inte? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag tror det. Det är därför vi har äskat ytterligare miljoner till tullverket i denna brydsamma situation. Vi är nämligen säkra på att det ger vinster för samhället: ekonomiskt, socialt och på många andra sätt.
Herr talman! Jag vill då slutligen konstatera att man dragit samma snyftvals i den här debatten som i så många andra debatter: På just det här området kan man inte spara. Men visst behöver vi spara, säger man. Man kritiserar den dåliga ekonomin här i landet, men när det sedan gäller att något hålla igen på utgiftsökningar — som ju ändå är underlaget till den dåliga ekonomi vi har — vill man inte medverka. Då kommer man med överbud.

Herr talman! Varje myndighet kan förvisso hitta på motiv till att man skall ha mera pengar. Ofta kan motiven tyckas bra. Det går alltid att säga att man av samhällsekonomiska skäl skall anslå mera pengar just hit eller just dit. Men om man inte är sparsam kommer vi framöver att få ett ännu sämre budgetläge. Bl. a. växande statsskuldsräntor kommer att skapa problem framöver. Här gäller det att se till att den ekonomiska utvecklingen framöver inte blir så påfrestande att det finns avsevärt mycket mindre pengar att då anslå till alla de angelägna ändamål som ofta redovisas i olika kammardebatter. Det är anledningen till att man i samband med att man presenterar ett förslag är tvungen att göra olika begränsningar i de äskanden som myndigheterna gjort. Från socialdemokratisk sida räknar man upp de, som man säger, starka motiven för att anslå ytterligare pengar. Men det är till sist ändå 2 milj.kr. mera man vill anslå. Varför just 2 milj.kr.? Dessa två miljoner skall kontrasteras mot de 586 milj.kr. som det totalt är fråga om. Utan att vilja ironisera måste jag säga att man får en känsla av att det är fråga om att vilja göra en politisk markering — det är mera en smula överbudspolitik än någon hållfast beräkning som ligger bakom detta. Jag säger som Tage Sundkvist: I debatt efter debatt kommer den här typen av förslag. Man säger att sparsamhet är bra, men just här går det inte att spara. Bara på handelsdepartementets område finns ett antal exempel på sådan argumentation. Om det vore på det viset att man med ytterligare ett par miljoner fortsättningsvis verkligen kunde hindra knarket från att välla in över landet, då skulle man naturligtvis noga tänka sig för innan man föreslog en sådan besparing. Men även om tullen gör ett förtjänstfullt arbete — och det gör den — kan man tyvärr inte med ytterligare något anslag uppnå detta i sig önskvärda mål. Jag gör det påpekandet därför att det leder mig fram till eti mycket kort svar på den fråga som har riktats till mig, nämligen hur man skall betrakta tullmännens befogenheter i arbetet. Man har frågat om de skall få vidgade befogenheter att göra olika ingrepp — kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Jag skall i morgon besvara ett antal interpellationer i den frågan. Av artighet mot interpellanterna kanske jag kan vänta med att presentera min syn på detta.

Det är en besvärlig balansgång, men i det balanserandet är jag intresserad avatt försöka finna lösningar som gör det möjligt för tullmännen att arbeta så effektivt som möjligt. Endast då ger de olika anslag vi bestämmer oss för i kammaren möjlighet att uppnå goda resultat.
Herr talman! Både Tage Sundkvist och handelsministern talar om sedvanlig oppositionspolitik, överbud osv. Låt mig då erinra om att vår oppositionspolitik hitintills har inneburit dels att vi har haft full täckning för våra förslag, dels att våra alternativa budgetar inte har haft så stora underskott som regeringens. Varför just 2 milj.kr., frågar handelsministern, och hur har man kommit fram till denna siffra? Jo, vårt parti har kontakter med väldigt många människor, självklart också med de personalgrupper det här är fråga om. Utifrån deras praktiska vardag står det klart — och det har generaltullstyrelsen instämt i — att 20 tjänster, placerade i Öresundsregionen och vid storflygplatserna i Stockholm och Göteborg, skulle vara ett mycket värdefullt tillskott och ge tullverket bättre förutsättningar att klara sin uppgift. Jag hoppas att vi alla är överens om att drogmissbruket är ett väldigt stort samhällsproblem som måste bekämpas med kraft. Är vi överens om det, borde vi också vara överens om att den första förutsättningen för att vi skall Nr 110 kunna vara någorlunda framgångsrika i det arbetet är att vi kan minska Torsdagen den införseln av narkotika till landet. De som har huvuduppgiften när det gäller 2 april 1981 att klara detta är just tullpersonalen. Avslutningsvis vill jag säga att jag accepterar handelsministerns resonemang att artigheten kanske kräver att vi inväntar morgondagens interpellationssvar. Jag hoppas bara att svaren går i den riktning som jag tidigare har försökt antyda.
Herr talman! Handelsministern berörde visserligen inte vår motion i sitt anförande, men eftersom han nämnde ordet oppositionspolitik har jag möjlighet att gå i svaromål. Jag anser inte vårt förslag vara överbudspolitik, även om det rör sig om 19 miljoner, för jag hävdar att man måste ställa det beloppet i relation till de enorma kostnader som narkotikamissbruket förorsakar samhället. För att visa hur den borgerliga politiken fungerar skall jag göra en liten utvikning till debatten i förra veckan. Vi föreslog då bl.a. moms på aktier, en inkomstkälla så god som någon. Den skulle ge 1,7 miljarder i ett svep, dvs. 100 gånger så mycket i inkomst som det skulle kosta att göra den satsning på tullverket som vi nu föreslår. Men det förslaget till inkomstförstärkning avslås naturligtvis av de borgerliga partierna. Pratet om att kassakistan är tom måste ställas i relation till det man verkligen gör för att försöka fylla den. Den är inte tom alldeles utan orsak. Jag tycker inte att man skall försöka dölja en sådan här underlig politik från den borgerliga regeringens sida bakom tal om att vi inte får rubba balansen i de generella nedskärningarna, att det kanske inte går att mäta exakt hur stora effekter det får på knarket om man förstärker tullens resurser, osv. Karin Söder har ju nyligen rest omkring i ”gyllene triangeln” tillsammans med ambassadörer och speciellt utvalda knarkspanare. Jag misstänker att handelsministern kan få en rapport av henne om situationen där och om hur viktigt det är att vidta alla möjliga åtgärder för att begränsa införseln till landet. Jag hävdar att vårt förslag är högst rimligt mot bakgrunden av vad som håller på att hända, för nu intensifieras ansträngningarna att få avsättning för de ökade skördar som kommer i den ” gyllene triangeln”. Det borde handelsministern också veta.

Herr talman! Skatteutskottet behandlar i sitt betänkande 1980/81:38 bl.a. stationeringen av ett utsjöbevakningsfartyg på Gotland. Utskottets ställningstagande blir att man avstyrker två motionsyrkanden där det begärs att detta utsjöbevakningsfartyg, Tv 172, skall stationeras i gotländsk hamn. De av kammarens ledamöter som inte närmare har läst motionerna och utskottsbetänkandet i det här avsnittet — och tyvärr lär det vara de flesta, eftersom det här kan bedömas som en liten, lokal fråga — drar givetvis den 53 slutsatsen att det här är några lokala politiker som försöker idka bypolitik. Slutsatsen ligger nära till hands — men så är det inte. Tvärtom är det här en principfråga om hur riksdagen skall ställa sig till statliga verks handläggning av en fråga som kommer att påverka kostnaderna för och det praktiska utförandet av en statlig verksamhet. Egentligen skulle det vara onödigt att argumentera vidare i den här frågan. Såväl generaltullstyrelsen — som har den formella uppgiften att stationera utsjöbevakningsfartyget Tv 172 — som handelsministern och skatteutskottet är överens om att allt talar för Gotland. Såväl den fackliga organisationen som länsstyrelsen och kommunstyrelsen på Gotland har, framför allt med hänvisning till regionalpolitiska och samhällsekonomiska skäl, framfört starka önskemål om att Tv 172 skall stationeras på Gotland. Jag sade nyss att såväl generaltullstyrelsen som handelsministern och utskottet är överens om att allt talar för Gotland. Ja, herr talman, allt så när som på en enda fråga.

Jag anser det utomordentligt beklagligt om det inte ens på sikt skulle visa sig möjligt att stationera det nya fartyget på Gotland. Jag hoppas att det skall gå att finna lösningar som kan göra det möjligt att i en inte alltför avlägsen framtid ompröva beslutet.” Tyvärr måste jag återge ett ganska långt avsnitt ur handelsministerns svar, men jag har velat ta med det, eftersom det speglar en så omfattande argumentation för en placering av utsjöbevakningsfartyget på Gotland. Det gårinte för ett statsråd att uttrycka sig klarare. Jo, han kunde givetvis ha sagt rent ut att det är självklart att fartyget skall stationeras på Gotland, ty på så sätt sparar vi ca 1 milj.kr. åt statskassan varje år och dessutom kan vi utnyttja fartyget optimalt just i de farvatten där det skall ha sitt operationsområde. Fartyget skall nämligen ha sin verksamhet förlagd till norra Östersjön och farvattnen utanför Gotland för att bevaka den svenska fiskezonen och där utanför liggande s.k. vita zoner i Östersjön. Men så långt kunde givetvis handelsministern inte gå; då hade han måhända gjort sig skyldig till vad vi kallar ministerstyre. Hur kan man då spara ca 1 milj.kr. åt statskassan varje år? Och vad är det som säger att man inte kan rekrytera besättning till fartyget som är villig att acceptera Gotland som stationeringsort? Dessa frågeställningar är intressanta. Såväli den debatt som jag hade med handelsministern här i kammaren den 9 december förra året som i vår motion 1980/81:678 har jag utvecklat argumenten för kostnadsökningarna. För att spara tid åt kammaren skulle jag vilja rekommendera kammarens ledamöter att ta fram trycket och läsa vad som står där. Observeras bör dock att de 600 000-630 000 kr. som där nämnts endast är bränslekostnader för fartygets pendling mellan fastlandet och Gotland två Nr 110 gånger i veckan. Med en stationering i exempelvis Nynäshamn uppstår dessa Torsdagen den kostnader. Jag vet att generaltullstyrelsen har en något modifierad syn på 2 april 1981 dessa beräkningar. de RN a Därtill kommer att tidsåtgången för dessa resor är bortkastad tid tidsom 4 nslag till tullverregelbundet försvinner från de egentliga arbetsuppgifterna i operationsomket, m.m. rådet. Fiskefartyget får, som vi säger i motionen, så att säga obevakade tider, som kan utnyttjas av de befälhavare som så önskar. Men rekrytering av besättningar då — vad har man gjort för att lösa det problemet? I ett personalmeddelande från generaltullstyrelsens personaloch driftbyrå 1980-09-24 efterlyste man kustbevakningstjänstemän som var villiga att tjänstgöra på fartyget om det placerades på Gotland. Självfallet blev resultatet magert — man hade ju inte ledigförklarat några tjänster som formellt kunde sökas. I dag ser bilden ljusare ut. Länsarbetsnämnden i Gotlands län har till skatteutskottet översänt en förteckning över personer som sökt eller anmält sitt intresse för tjänstgöring på utsjöbevakningsfartyget Tv 172 med stationering på Gotland. I sitt brev säger man: ”Trots att tjänsterna till Tv 172 inte ledigförklarats i vanlig ordning, har enligt bifogade förteckning många sökande med sjöoch maskinkunskaper men som saknar erforderlig tullutbildning anmält intresse till sjömansförmedlingen.” Jag kan avslöja att förteckningen upptar hela 19 namn. Länsarbetsnämnden delar också min uppfattning att man i ett initialskede skulle kunna flyga en besättning till Gotland från fastlandet tills besättningsfrågan slutgiltigt lösts på Gotland. Man påtalar också att kryssaren 104 från Holmsund under vintern stationeras i gotländsk hamn med sin ordinarie besättning som transporteras därifrån när den inte tjänstgör. Detta är en nödvändighet när isförhållandena blir svåra. Herr talman! Den mest realistiska lösningen, både med tanke på utsjöbevakningsfartygets operationsområde och med tanke på de kostnader en fastlandsplacering i längden innebär, är att man redan nu beslutar sig för att stationera fartyget på Gotland. Trots ett enigt utskott vill jag med ett bifallsyrkande till motionerna 675 och 678 markera den vikt och betydelse jag lägger vid denna fråga. Därest generaltullstyrelsen trots allt väljer att stationera Tv 172 i fastlandshamn, kommer jag att noga följa utvecklingen, inte minst med tanke på kostnaderna. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till motionerna 675 och 678.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1980/81:38 behandlas två för Gotland betydelsefulla motioner, nämligen nr 675 och 678. I båda dessa motioner hemställs att riksdagen måtte uttala att utsjöbevakningsfartyget Tv 172 placeras på Gotland. Länsstyrelsen på Gotland har såväl i sitt förslag till näringspolitiskt 55 program, som överlämnades till regeringen i augusti 1979, som i sitt yttrande över betänkande SOU 1979:43-45 Ren Tur framhållit betydelsen av att detta fartyg placeras på Gotland. Generaltullstyrelsen har själv både muntligen och skriftligen framfört att det vore från operativ synpunkt lämpligt att placera Tv 172 på Gotland. För detta talar bl.a. bevakningsområdets sträckning, som inte enbart omfattar fiskezonen nord, väst och ost om Gotland, utan även den s.k. vita zonen ost om Gotland från svenska gränsen till mittlinjen mellan Gotland och Balticum. Mot denna bakgrund anser vi motionärer att en stationering av utsjöbevakningsfartyget Tv 172 på Gotland är självklar. Generaltullstyrelsen har — det skall inte förnekas — uttalat sig positivt. Men samtidigt har man framhållit att man inte kan få kompetent personal på Gotland. Man kan fråga sig om generaltullstyrelsen och utskottet tror att det finns ett 20-tal personer med den utbildning som krävs som går arbetslösa på Gotland. Frågan är om denna personal finns ledig på någon plats över huvud taget i landet. Vad söker man för personal? Enligt ett informationsblad som tullverkets kustbevakning ger ut sker rekrytering av personal till sådana här fartyg från sjöfolk av olika kategorier. Som exempel nämns fiskare eller befäl från handelsoch örlogsflottan. Kraven vid anställning är skepparexamen och fartygsmekanikerexamen. Dessutom fordras sjöpraktik, körkort, svenskt medborgarskap samt god syn och hörsel. Trots att tjänsterna till Tv 172 enligt uppgift från länsarbetsnämnden på Gotland inte har ledigförklarats i vanlig ordning har sökande med skeppar-, styrmanseller maskinexamen redan anmält sitt intresse till sjömansförmedlingen. Ja, det finns även, vilket framgår av de uppgifter som har översänts till utskottet, yrkesfiskare som är intresserade av tjänstgöring på Tv 172. Enligt uppgift har åtta kustbevakare på Gotland också anmält sitt intresse för det nya fartyget, men dem är man inte intresserad av eftersom det skulle medföra vakanser på kustbevakningens andra fartyg på Gotland. Det är en personalpolitik som jag inte förstår mig på. När man läser generaltullstyrelsens yttrande över motionerna får man känslan att styrelsen inte önskar bemanna detta fartyg med på Gotland tjänstgörande kustbevakare. Även om styrelsen i viss utsträckning ger avkall på kompetensvillkoren, kan den inte acceptera fler än maximalt fem av de sökande, skriver den. Motivet för denna nedklassning skulle vara att man inte kan bemanna ett fartyg av den här typen med personer som saknar kompetens och erfarenhet i fråga om fartygets skötsel och kustbevakningens arbetsuppgifter. Jag frågar mig om en person med skepparexamen eller maskinbefälsutbildning och därtill tjänstetid som kustbevakare inte skulle vara så bildbar att han inte skulle vara kvalificerad för en sådan här tjänst. I detta sammanhang kan man fråga varför det läggs så stor vikt vid tullutbildning.

Härutöver skall fartyget vid behov tjänstgöra som ledningsfartyg vid större bekämpningsoperationer av miljöfarliga utsläpp till sjöss och i mån av tid och möjlighet användas för övriga övervakningsuppgifter inom kustbevakningens ansvarsområde. Fartyget skall dock i största möjliga utsträckning uppehålla sig i fiskezonen. Vi motionärer och många gotlänningar är besvikna över skatteutskottets behandling av dessa motioner. Man skriver i betänkandet att frågan rörande stationering av ett sådant här bevakningsfartyg inte bör behandlas av riksdagen. Nu gäller det inte vilket fartyg som helst utan ett bevakningsfartyg som skall bevaka de gotländska farvattnen. Man kan fråga hur utskottet hade reagerat om det hade gällt bevakningen av någon annan del av den svenska kusten. Skulle man även då ha stationerat fartyget i ett helt annat område för att eventuellt i ett senare skede göra en omstationering? Utskottet talar ju inte om något annat än om att man hoppas att det skall bli möjligt med en omstationering till Gotland. Det är inte någon omstationering vi har hemställt om, utan vad vi vill är att riksdagen uttalar sig för att utsjöbevakningsfartyget från den dag det skall i tjänst skall få Gotland som placeringsort. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad försvarsutskottet i sitt betänkande 1980/81:12 uttalade angående kompensation till Gotland för förlorade arbetstillfällen vid omorganisationen inom försvaret. Utskottet skrev följande: ”I motionen framhålls att arbetsmarknadsläget på Gotland har försämrats starkt under den senaste tiden. Motionärerna förutsätter att regeringen, som har att närmare reglera det antal värnpliktiga som skall grundutbildas på Gotland, vid sina ställningstaganden beaktar detta. De föreslår dessutom att decentraliseringsdelegationen får regeringens uppdrag att utreda och inkomma med förslag till annan statlig eller privat verksamhet som kan lokaliseras till Gotland i den mån propositionens förslag kommer att medföra minskade arbetstillfällen. I Även utskottet anser det vara angeläget med statliga insatser för att söka kompensera Gotland för de arbetstillfällen som förloras genom omorganisationen. Utskottet förutsätter därför att regeringen uppmärksamt följer sysselsättningsutvecklingen på Gotland och vidtar effektiva åtgärder för att möta problem som uppkommer i samband med organisationsändringarna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Detta blev också riksdagens beslut. Det är för Gotland mycket betydelsefullt att ett sådant här fartyg blir förlagt till ön, både med tanke på den ökning av arbetstillfällen som kan tillkomma och med tanke på den stimulans för övrigt näringsliv som det är att något händer också på den statliga sidan. Det är beklagligt att utskottet avstår från någon viljeyttring. Vi motionärer anser att det är nu, innan det avgörande beslutet om stationeringsort fattas, som riksdagen kan påverka ärendet genom att som sin mening uttala att utsjöbevakningsfartyget Tv 172 bör placeras på Gotland. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till motionerna 675 och 678, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 38.

Herr talman! I skatteutskottet beklagade vi när vi behandlade de båda motioner som här har tagits upp att vi inte ansåg oss kunna tillstyrka dem. Man kan i betänkandet konstatera att såväl ett enigt utskott som generaltullstyrelsen har uttalat sig för att fartyget borde vara placerat på Gotland. Men upplysningar och uppgifter som utskottet under ärendets behandling har införskaffat har visat att — på grund av personalproblemen — mycket stora svårigheter skulle vara förknippade med en sådan stationering. Därför kan inte utskottet tillstyrka motionerna. Jag har velat lämna denna förklaring, då ett enigt utskott i stort sett har instämt med motionärerna men av skäl som jag här har redovisat inte har kunnat tillstyrka motionerna.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 38, som vi nu har att fatta beslut om, handlar till stora delar om tullverket, och då bl.a. om narkotikabekämpningen. Ett antal folkpartister har i en motion till detta riksmöte, motion nr 292, yrkat på dels en prioritering av narkotikabekämpningen inom ramen för tullverkets resurser, dels en översyn i rationaliseringssyfte av vissa av tullverkets nuvarande arbetsuppgifter. Det är självklart att just narkotikabekämpningen är oerhört viktig inom tullverkets arbetsområde. Det gäller att komma åt själva konsumtionen som sådan, vilket vi troligen alla är överens om. Det gäller då framför allt att Nr 110 komma åt smugglingen, och det kan man göra vid gränskontrollerna. Det är Torsdagen den där som just tullen kommer in som en utomordentligt viktig del för att kunna 2 april 1981 bekämpa narkotikakonsumtionen. Problemet är att vi har långa gränser och många gränsövergångar. Därför krävs det också kontrollresurser, såväl när det gäller gränsövergångar till sjöss och till lands som på flygplatserna. Jag hade en diskussion om det här med handelsministern i juni månad i fjol, då jag hävdade att det fanns ett betydande behov av att komma till rätta med narkotikaproblematiken på våra många flygplatser utöver Arlanda. Handelsministern sade att det allra viktigaste var att prioritera Öresundsområdet. Och det är givet att en betydande del av narkotikainförseln sker den vägen. Därför var det alltså en riktig bedömning att det är viktigt att vi kan komma till rätta med smugglingen i Öresundsområdet, men detta gäller också på flygplatserna. I det läget är det också självklart att generaltullstyrelsen först och främst vill ha högre anslag för att kunna klara den här delen. I den motion som jag hänvisade till gick vi just in på detta att det skulle ske en omorganisation och rationaliseringar inom den ram man har att arbeta med för tullens vidkommande. Med tanke på att totalbeloppet är i den storleksordningen att det bör vara möjligt med ytterligare rationaliseringar — det rör sig om 586 miljoner — måste man väl säga att någon miljon mera snarare är felräkningspengar än något som betyder avgörande förändringar när det gäller att komma till rätta med narkotikasmugglingen. Men det är självklart att tullen skall vara så effektiv som möjligt i detta sammanhang. Jag tycker att utskottet på den här punkten har noterat detta.

Däremot blir man något mer frågande när utskottet litet längre fram i samma betänkande säger att ”angående prioritering av narkotikabekämpningen finner utskottet att syftet härmed i huvudsak redan är tillgodosett genom de uttalanden som görs i propositionen”. Det var av just den anledningen som vi tog upp detta i motionen. I propositionen jämställer man nämligen narkotikabekämpningen med en rad andra, visserligen mycket angelägna, arbetsuppgifter. Det är uppgifter för att komma åt illegal invandring, bevakning inom den utvidgade territorialhavsgränsen, havsfiskeövervakning, oljeoch kemikaliebekämpning till sjöss, skyddsoch kontrollåtgärder från miljöskyddssynpunkt och åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Men vad vi här har varit och bör vara överens om är behovet av att särställa just narkotikabekämpningen och att den skall prioriteras inom tullverket. 59 Men utskottet har i de två sista meningarna av det här avsnittet ändå slagit fast — och det är detta jag som motionär tar fasta på — att denna organisationsöversyn inom tullverket skall ske för att man skall kunna få resurser till prioriteringar av narkotikabekämpningen och att utskottet förutsätter att prioriteringen av kampen mot narkotikasmugglingen verkligen genomförs inom tullverket. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande, utan förväntar mig att detta utskottsuttalande kommer att ge resultat. I annat fall lovar jag att återkomma.

Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att redogöra för drogmissbruk. Det har debatterats ingående här i går, och i utskottets betänkande har man också pekat på många av de här problemen. Men vi blev litet oroliga när man så där generellt skar ner möjligheterna för tullen att sköta sitt värv. Vi tänkte då naturligtvis mest på knarksmugglingen, särskilt i de områden där Bengt Silfverstrand och jag verkar, nämligen Öresundsregionen. Om man skulle göra på det sätt som föreslås hade det betytt att man väsentligt hade skurit ner tullens möjligheter att sköta sitt jobb. Vi vet i dag — jag är säker på att handelsministern också vet det — att många av de färjeanlöp som görs i t.ex. Helsingborg är obevakade av tull, medan man har passkontrollanter som står och spanar efter invandrare som eventuellt inte har rätt att vistas i landet. Kontrollanterna har emellertid ingen rätt att göra tullvisitation. Därför skrev Bengt Silfverstrand och jag en motion, nr 677, där vi begärde en omdisponering av de statliga medlen så att vi kunde få en bättre bevakning på båda håll, så att säga. Tullen har nämligen också möjlighet att utföra denna invandringskontroll, samtidigt som man kan göra visitationer. Nu har utskottet tillstyrkt denna motion och sagt att man skyndsamt skall göra en översyn av dessa problem. Jag, och säkerligen många med mig, skulle sätta stort värde på om man verkligen gjorde en skyndsam utredning här. Jag skulle gärna vilja ge ett råd när det gäller att verkställa denna översyn. Det är ju så att Tullmannaförbundets avdelning i Helsingborg har varit mycket verksam och kan dessa frågor väldigt bra. Det råd jag vill ge är därför: Ta någon därifrån, som verkligen förstår sig på dessa frågor! Det skulle säkerligen vara bra. Jag yrkar bifall till utskottets förslag med anledning av motionen. Sedan vill jag kraftigt understryka det Egon Jacobsson sade angående tullmännens möjligheter att avvisitera misstänkta knarksmugglare. Jag tror att vi har gått litet för långt i sekretesslagen. Med denna skyddar vi i första hand — om jag får lov att använda uttrycket — tjuvar och banditer. De ges här möjligheter att göra kap som man egentligen inte hade avsett. Nu kommer det ett interpellationssvar om detta i morgon, och jag skall med intresse ta del av det.
Herr talman! Låt mig bara, med anledning av Tage Sundkvists senaste inlägg om utsjöbevakningsfartyget Tv 172, konstatera att alla är eniga om att Gotland är bäst som stationeringsort. T. o. m. generaltullstyrelsen säger klart ifrån på den punkten. Trots detta säger man nej till Gotland som stationeringsort. Det är ju, som handelsministern i ett inlägg tidigare sade, angeläget att vi sparar, men här bäddar man för ökade kostnader. Det är som sagt inte tänkbart att det finns 15-20 personer med den utbildning som här krävs vilka går och väntar på de här jobben på Gotland. Det är fullt naturligt att man måste söka dem på flera andra orter och försöka få en här och en där. Det ser emellertid ljust ut, att döma av den redovisning som gjorts av länsarbetsnämnden i Gotlands län och den förteckning jag tidigare nämnde. Det finns dock ett stort antal sökande, och då faller alla andra argument, tycker jag. Men här är det tydligen en princip som får råda över förnuftet.

Herr talman! I vår motion 1980/81:85 med anledning av regeringens första sparproposition föreslog vi socialdemokrater att vissa avgifter i samband med uppbörden av skatt skulle höjas. Den borgerliga utskottsmajoriteten avslog i december 1980 våra förslag. Nu har regeringen kommit med proposition 110 som innehåller förslag om en höjning av kvarskatteavgiften och möjligheter för skattskyldiga som fått anstånd med avgivande av deklaration att tillgodoräkna sig fyllnadsinbetalning som görs viss tid efter den 30 april. I den sistnämnda frågan anser budgetministern att utgångspunkten bör vara att den som fått anstånd alltid skall ha möjlighet att göra erforderlig fyllnadsinbetalning, när deklarationen är klar, och få inbetalningen beaktad vid avgiftsberäkningen. Förutsättningen skall vara att inbetalningen görs senast den 30 juni under taxeringsåret. Herr talman! Vi finner att starka skäl talar för att vi på nytt aktualiserar våra tidigare förslag och att dessa bör genomföras snarast. Vårt nuvarande system för uppbörd av skatt gör det möjligt att i viss utsträckning uppskjuta inbetalningen av skatt med ibland upp till ett till två år. Härigenom erhåller vissa skattskyldiga en av statsmakterna icke avsedd räntefri kredit, som i en del fall kan uppgå till betydande belopp. I vissa fall tas förseningsavgifter ut, men dessa är tämligen låga. Riksdagen har nyligen beslutat att den särskilda avgiften vid uppbörden av kvarstående arbetsgivaravgifter skall höjas. Vi socialdemokrater anser att även kvarskatteavgiften skall höjas. Vi föreslår att dessa regler skärps på samma sätt som riksdagen beslutat i fråga om kvarstående arbetsgivaravgifter, dvs. att kvarskatteavgiften skall utgå med 10 26 på kvarstående skatt upp till 5 000 kr., 12 26 om skatten är mellan 5 000 och 30 000 kr. och i övriga fall med 15 96. Herr talman! När det gäller restavgiften vid försenad inbetalning av preliminärskatt föreslår vi socialdemokrater en 2-procentig avgiftshöjning, dock till högst 18 96. Utskottsmajoriteten medger att det är angeläget att reglerna inte missgynnar uppbörden av vissa medel och anser att frågan bör prövas vid den aviserade reformen i fråga om den preliminära uppbörden av arbetsgivaravgifter. Enligt vår mening är det självklart att arbetsgivaravgiften och preliminärskatten skall belastas med likvärdiga avgifter vid försenad inbetalning. Herr talman! Den tredje fråga som vi socialdemokrater i skatteutskottet tar upp i vår motion gäller förseningsavgift vid fyllnadsinbetalningen. Utskottsmajoriteten avvisar även detta förslag. Man hänvisar till rörelseidkarnas svårighet att före årsbokslutet överblicka resultatet av sin verksamhet. Det bör emellertid enligt vår mening inte vara omöjligt att särskilja de olika formerna av inkomster, eftersom en uppdelning till förmån för rörelseidkarna redan sker genom regler om anstånd med avgivande av deklarationerna. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att de förslag som vi socialdemokrater i dag lägger fram i vår motion 1563 årligen tillför statskassan 350 milj.kr. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen, som är baserad på motion 1563, innehåller, som Anita Johansson just angav, tre yrkanden. Förutom att socialdemokraterna vill höja kvarskatteavgiften upp till samma nivå som avgiften för kvarstående arbetsgivaravgifter samt höja restavgiften vid försenad inbetalning av preliminärskatt vill de tydligen inte heller acceptera regeringens förslag att de som gör fyllnadsinbetalning alltför sent, nämligen i maj och juni månader, skall komma undan med blott 2 96 i kvarskatteavgift. Nu är det inte så värst länge sedan vi debatterade de här frågorna i riksdagen. Det var närmare bestämt den 11 december förra året och då i anslutning till propositionen. om besparingar i statsverksamheten. Socialdemokraterna förde då fram ungefär samma förslag som nu, men riksdagen avslog den reservation som var fogad till skatteutskottets betänkande nr 9. Dagens två första yrkanden, att höja kvarskatteavgiften och restavgiften, har skatteutskottets majoritet avvisat, av följande skäl. Vi anser i likhet med regeringen att avgiften på kvarstående arbetsgivaravgift bör vara högre därför att den vänder sig mot vissa arbetsgivare som utnyttjat situationen till en likviditetsförstärkning och att eftersläpningen med .inbetalningarna av arbetsgivaravgifterna har förekommit i viss omfattning. Avgiften höjdes förra hösten ganska kraftigt, upp till maximalt 15 96, och i framtiden blir det möjligt att också knyta den preliminära uppbörden av arbetsgivaravgifterna till den lönesumma som redovisas i samband med källskatteinbetalningen. Även den åtgärden kommer att medföra en minskning av eftersläpningen. Den ändring i uppbördssystemet som väntas gör att man enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte nu har anledning att bifalla yrkandet om en 2-procentig höjning av restavgiften vid för sen inbetalning av preliminärskatt. När det slutligen gäller socialdemokraternas yrkande om avslag på regeringens förslag beträffande den fyllnadsinbetalning som görs i maj och juni ligger det litet annorlunda till. Våren 1980 behandlade skatteutskottet en moderatmotion med förslag att senarelägga fyllnadsinbetalningen för dem som fått uppskov med avlämnandet av deklarationen. Sådant uppskov kan numera ges ända t.o.m. den 15 juni. Enligt utskottets enhälliga uppfattning borde regeringen och riksskatteverket skyndsamt undersöka om det går att finna acceptabla vägar för att lösa de problem som utskottet medgav hade uppstått i och med att möjligheten att få uppskov med avlämnandet av deklaration förlängts till den 15 juni, som jag nyss angav. Det var alltså ett enigt skatteutskott, och efter kammarbehandlingen också en enig riksdag, som hos regeringen beställde ett förslag. Det förslaget ligger nu på riksdagens bord och är enligt min uppfattning väl avvägt. Det är i högsta grad inkonsekvent av socialdemokraterna att efter att i våras ha haft full förståelse för en senareläggning av fyllnadsinbetalningen nu ifrågasätta en tidigareläggning. På precis samma sätt agerade man i höstas, och jag bad då Anita Johansson om en förklaring till att man handlade så ologiskt. Jag fick inget svar trots att jag upprepade frågan, och jag tar mig nu friheten att fråga en tredje gång: Varför talar man ena gången för en tidigareläggning av fyllnadsinbetalningen och skriver andra gången att man har förståelse för en senareläggning? Har ni bytt åsikt, eller vet helt enkelt inte den ena handen vad den andra gör? Jag avvaktar med intresse ett svar. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! Först och främst vill jag konstatera, herr Wachtmeister, att så fort vi socialdemokrater framlägger ett förslag om konkreta åtgärder att förstärka statskassan är det alltså ett blankt nej. Eftersom en höjning av arbetsgivaravgiften redan gäller, tycker vi att motsvarande revision bör göras på kvarskatteavgiften. Jag tycker att det saknas skäl för att en löntagare som dessutom är aktieägare och som erhåller icke obetydlig utdelning på aktierna t.ex. under april månad, skall få dröja ett helt år med inbetalningen av skatten på aktierna, medan han på lönen skall dra skatt samma månad. Det är därför som vi anser att en förseningsavgift också bör tas ut. Jag förstår mig inte på utskottsmajoriteten. Varför skall inte arbetsgivaravgiften och preliminärskatten ha likvärdiga avgifter vid en försenad inbetalning? Jag vill åter göra kammaren uppmärksam på att det förslag som vi har framlagt ger statskassan 350 milj.kr.
Herr talman! Anita Johansson säger att allt som socialdemokraterna föreslår avslås av en borgerlig majoritet. Man föreslog en höjning av kvarskatteavgiften i höstas, och nu har regeringen i sin proposition föreslagit en 2-procentig höjning av kvarskatteavgiften. Jag tycker att det är fullt motiverat med tanke på att diskontot har gått upp med 2 96. Frågan har ställts: Varför vill vi nu inte ha samma höga skattesats när det gäller kvarskatteavgift som när det gäller avgiften på kvarstående arbetsgivaravgifter? Vi tycker att en avgift på 10 76 som inte är avdragsgill är mer än nog. En avgift på 15 26 som maximalt gäller i fråga om arbetsgivaravgiften tycker vi är ett mycket högt belopp, men det är motiverat därför att en del arbetsgivare har utnyttjat möjligheten till en likviditetsförstärkning. Jag konstaterar ånyo att jag icke har fått något svar från Anita Johansson på frågan varför man ena gången talar om en senareläggning och andra gången om en tidigareläggning. Jag frågar nu för fjärde gången.
Herr talman! Vi kan åter konstatera att de förslag som vi i dag framlägger inte biträds av de borgerliga ledamöterna. Att borgarna inte går med på förslagen beror på att de gynnar höginkomsttagarna — det är alltså inte de vanliga löntagarna som har försening av skatteinbetalning.
Herr talman! Jag frågar nu, herr talman, för femte och sista gången — jag lovar att inte återkomma för att bli tjatig: Varför har socialdemokraterna i våras uttalat sin förståelse för att fyllnadsinbetalningen skall kunna senareläggas men två gånger, i höst och nu, motionerat om att inbetalningarna skall tidigareläggas?
Herr talman! Vi är väl inte sämre än att vi kan ändra oss i vissa fall.

Herr talman! Torsten Gustafsson och jag har motionerat om en översyn av registeruppläggningskungörelsen. Vi vill att regeringen skyndsamt överser den av riksdagen 1974 beslutade fastighetsbeteckningsreformen, som regleras i registeruppläggningskungörelsen. Det är främst två skäl som ligger bakom vår motion. För det första skulle det ha kunnat innebära stora besparingar för samhället, om utskottet hade följt vårt förslag. För det andra finns det starka principiella och praktiska invändningar mot beteckningsreformen. Många tusen fastigheter kommer att få sina namn ändrade, vilket förorsakar fastighetsägare, brukare, hyresgäster, inteckningshavare, kommunala och statliga myndigheter, banker och andra inrättningar såväl besvär som merarbete. De nya beteckningarna blir ofta långa, klumpiga och ologiska och kommer att få svårt att slå igenom i bygderna. Erfarenheterna är mycket negativa av de långa, krångliga och ibland löjeväckande dubbelnamn som redan bildats i Uppsala län och som nu kommer att bildas i Stockholms, Malmöhus och Gävleborgs län. Eftersom beslutet 1974 innebär att kommunen i stället för socknen skulle utgöra registerområde framtvingas nu på grund av namnkollisioner dubbelnamn inom kommuner med flera socknar. Men det ursprungliga motivet att det skulle föreligga datatekniska skäl för att införa enhetliga fastighetsbeteckningar finns inte längre. Användning av modern datateknik förutsätter inte alls numera ett enhetligt beteckningssystem, och ett sådant framstår därför till stora delar som onödigt. Vi pekar på en åtgärd som medför förenklingar och därmed kostnadsminskningar. Den åtgärden är att vid uppläggning av det nya fastighetsregistret använda samma indelning i registerområden — socken i stället för kommun — som i det gamla registret. Fastighetsdatareformen skulle då i princip kunna inskränkas till ändringar inom tätortsområden och till sådana speciella fall där beteckningsändringar är nödvändiga för genomförandet av reformen. Även andra förenklingar bör övervägas. De förenklingar jag pekat på skulle kunna ge stora besparingar för samhället dels i form av pengar, dels i form av mindre besvär och irritation över i många fall helt onödiga namnförändringar. Framför allt skulle jag vilja peka på de stora ekonomiska besparingarna. De totala kostnaderna för hela fastighetsdatareformen, som den nu är planerad, kan uppskattas till flera hundra miljoner kronor. Med nuvarande genomförandetakt tar arbetet ca 40 år, innan det är färdigt. Förenklingar i arbetet skulle kunna avsevärt förkorta tiden och ge besparingar. Fastighetsdatakommittén uppskattade de 1976 återstående kostnaderna för beteckningsreformen till 12,5 milj.kr., och lantmäteriverket framhöll att kostnaderna torde bli ännu högre. I proposition 1978/79:114 uppräknades kostnaderna till 15,3 milj.kr. Dessa uppskattningar avser endast de direkta kostnaderna. Någon beräkning av de totala kostnaderna har aldrig redovisats. Men det finns enligt min uppfattning goda grunder för bedömningen, att de kan bli mångdubbelt större än de belopp jag just nämnde. Vi motionärer har pekat på de stora kostnaderna för beteckningsreformen och på de besparingar som automatiskt skulle bli följden, om beteckningsreformen förenklades enligt vår önskan. Utskottet tycks emellertid ha missuppfattat frågan och talar bl.a. om ”de direkta och indirekta förluster i form av uteblivna rationaliseringsvinster och tillkommande kostnader som skulle drabba stat, kommun och andra, om reformgenomförandet avbryts och dess inriktning ändras”. Vad menar utskottet egentligen med detta? Tror man att en förenkling kommer att få de här effekterna? Det är ju i stället precis tvärtom, vilket vi motionärer har försökt visa.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att helt instämma i det anförande som Rune Rydén här har hållit. Vi har gemensamt väckt motion 628, där vi anhåller om en översyn av registeruppläggningskungörelsen i syfte att uppnå besparingar och förenklingar. Därmed aktualiseras en gammal bekant. Den här frågan debatterades utomordentligt kraftfullt från alla möjliga håll under 1970-talet. Tidigare gällde emellertid debatten mest synpunkter som anförts från kulturminnesoch hembygdsvårdande håll. Det väckte på sin tid stort uppseende när det visade sig att den här beteckningsreformen hotade att utplåna en stor del av våra gårdsnamn. För Gotlands del skulle reformen, såsom förslaget då var utformat, resultera i att 100 26 av fastigheterna fått byta namn och att allmänt brukade gårdsnamn med traditioner från vikingatiden, ålderdomligt välklingande namn, därmed skulle försvinna ur köpehandlingar, lagfartsbevis, fastighetstaxeringslängder och övriga offentliga handlingar. Trots de ändringar som uppnåddes i en kompromiss här i riksdagen 1974 kvarstår fortfarande många av de principiella och viktiga invändningarna mot beteckningsreformen. Därtill kommer nu, som har anförts av Rune Rydén. att ju längre arbetet med beteckningsreformen framskrider, desto mer står det klart att reformen kommer att förorsaka stora kostnader. Vore det alldeles nödvändigt för fastighetsdatareformens genomförande att också beteckningsreformen genomförs, då skulle givetvis inte invändningarna mot reformen ha samma styrka. Alltmer talar emellertid för att så inte är fallet: 1. Användning av ADB-teknik inom fastighetsregistreringen förutsätter inte numera ett enhetligt beteckningssystem. 2. Beteckningssystemet är inte heller enhetligt enligt nu gällande bestäm-' 3. Beteckningsreformen medför inte heller att de före reformen gällande beteckningarna helt kan avvaras inom fastighetsdatasystemet. 4. Beteckningsreformens genomförande kan t.o.m. komma att fördröja genomförandet av fastighetsdatareformen. Jag kommer alltså fram till att beteckningsreformen till stora delar framstår som onödig i dagens läge. I motionen 628 pekar vi på att en möjlig åtgärd, som skulle medföra förenklingar och även kostnadsminskningar, vore att vid uppläggningen av det nya fastighetsregistret använda samma indelning i registerområden som i det gamla registret, dvs. socknen i stället för kommunen. Därigenom skulle reformen i princip inskränkas till tätortsområden och till sådana specialfall där beteckningsförändringar är nödvändiga för genomförandet av fastighetsdatareformen. Som framgår av utskottsbetänkandet har man inhämtat yttranden över motionerna från lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet. Lantmäteriverket avstyrker motionen — inte helt oväntat — och anser att några förändringar inte skall vidtas. Svenska kommunförbundet däremot uttalar sitt oreserverade stöd för motionen. Man går t.o.m. längre än motionärerna. Herr talman!

— I denna utskottets skrivning vill jag livligt instämma. I övrigt, herr talman, har jag inget yrkande.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som de två föregående talarna har sagt att det här är en mycket lång följetong, som civilutskottet och riksdagen har sysslat med praktiskt taget varje år under hela 1970-talet. Det harlett fram till olika kompromisser, där olika intressen med olika tyngd har fått göra sig gällande. Och i varje fall inom civilutskottet har vi haft uppfattningen att vi nu hade nått fram till en uppläggning vad gäller den här reformen som skulle bestå för framtiden. Men det är tydligt att det än så länge finns en viss kvardröjande aversion mot den beteckningsreform som ingår som en del i fastighetsdatareformen. De skäl som anförs mot reformen är emellertid nu något andra än tidigare. Man anför nu i första hand ekonomiska skäl. I tidigare överläggningar, som resulterade i kompromisser, anförde man i första hand kulturskäl. Vid utskottsbehandlingen har vi funnit att det inte finns tillräckligt starkt underlag för att bedöma den ekonomiska effekten av ett avbrytande av beteckningsreformen. Först och främst är de ekonomiska kostnaderna osäkra. Men det är även osäkert hur de positiva ekonomiska effekterna gestaltar sig. Därför har utskottet stannat för att uttala att det inte finns underlag för att gå motionärerna till mötes, i varje fall inte med motiveringen om ekonomin. Motionärerna ställer ett förslag som jag skulle vilja dra fram litet mer än man oftast gör i debatten, nämligen att socknen skall vara registerområde. Här föreslår man det av ekonomiska skäl. För att få en enhetlig struktur på indelningen i landet gjorde man från början följande indelning: län, kommun och trakt. Detta skulle ha brutits om man hade behållit socknen som registerområde. Ett annat skäl mot det förslaget är att socknen inte är unik i landet: Vi har socknar som har samma namn. Hade man följt det förslaget hade man fått göra namnändringar även där. Även om man från början gått in för socknen som registerområde hade man alltså inte kunnat undvika namnändringar, då på socknen. Utskottet anser alltså sammanfattningsvis att beräkningarna av kostnaderna inte är tillräckligt underbyggda för att man skall kunna föreslå en förändring, särskilt vägt mot de effekter som ett avbrytande av reformen skulle få. Vidare anser utskottet att indelningsenhetligheten väger så tungt att den bör tillmätas mycket stor betydelse. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det kan naturligtvis vara ganska svårt att tränga in i och bedöma kostnadsbilden, vilket också Rune Rydén sade i sitt anförande. De direkta kostnaderna kan man uppskatta, men de indirekta, de som drabbar kommuner, andra samfälligheter och staten, är svåra att bedöma. Vi motionärer menar att när vi i dag går ut och letar möjligheter till besparingar nästan med dammsugare, så bör vi inte låta det här området gå fritt från det arbetet. Vi menar att man bör granska denna fråga ingående. Man kan därmed vinna två ting: dels kan man måhända slippa den irritation som den här beteckningsreformen väckt ute i bygderna, dels kan man göra ekonomiska besparingar. Det är vår övertygelse. Nu har civilutskottet i denna fråga uppträtt som den ståndaktige tennsoldaten. Därför har vi inte så stora förhoppningar att utskottet skall ändra uppfattning. Våra förhoppningar ställer vi nu till regeringen med tanke på det besparingsarbete som där pågår.
Herr talman! Ett avbrytande av genomförandet av beteckningsreformen skulle medföra indirekta kostnader, nämligen de kostnader som avnämarna av datasystemet skulle få om man rev upp systemet i de redan beteckningsändrade länen och kommunerna. Hittills har hela Uppsala län och sex kommuner i Stockholms län beteckningsändrat, och i 15 andra kommuner i landet håller man på och beteckningsändrar. I varje fall i de kommuner och län där man har ändrat beteckningarna och kör med Driftsystem 1 kommer banker, inskrivningsmyndigheter och andra som använder systemet att få vidkännas kostnader. Det är ett exempel på indirekta kostnader som är svåra att beräkna. En sak är vi i alla fall eniga om, och det gäller kostnadsbesparingen. I sista stycket i betänkandet säger ju utskottet att vi överlåter till regeringen att titta på om man kan göra besparingar även på den här sektorn, så den är ingen helig ko.

Herr talman! Utskottsbetänkandet behandlar flera olika frågor och motioner som i och för sig har ganska litet med varandra att göra, även om de kan inordnas under rubriken ”Vissa hyresfrågor m.m.”. Jag vill först uppehålla mig vid vpk-motionen 1458 om ändring av jämförelsereglerna i hyreslagen, gällande bruksvärdesreglerna. Huvudprin cipen i dessa regler är att den hyra som hyresvärden fordrar skall godtas om den inte är oskälig och att en hyra skall anses som oskälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Det uttalade syftet med denna regel, att stärka besittningsskyddet och få en spärr mot oskäliga hyreshöjningar, har inte uppfyllts, utan det har visat sig att bruksvärdesmetoden har medverkat till ständiga hyreshöjningar och till att hyresnivån hela tiden skruvats upp. Hyreshöjningarna har kunnat ske med hänvisning till de högsta hyrorna i ett jämförelsematerial, och dessa har även kunnat överskridas, bara hyran inte blivit ”påtagligt” högre. Frågan om en solidarisk hyrespolitik, om bruksvärdesystemets vara eller inte vara, har varit föremål för många diskussioner, inte minst under den senaste tiden.

Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan 48 § i hyreslagen i dess nuvarande form tillkom kritiserat brister i lagen och bl.a. hävdat att gällande bestämmelser vid prövning och bestämmande av hyra skall ändras så att den hyra som prövas inte får vara högre än hyran för likvärdiga lägenheter. Vi har i vår motion 1458 återkommit till detta krav och begär att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att hyreslagen skall ändras så att hyran vid förlängning av hyresavtal inte får vara högre än hyran för likvärdiga lägenheter. Bland övriga förändringar i bruksvärdesystemet som är angelägna är, som vpk tidigare vid olika tillfällen påpekat, att allmännyttans hyror måste utgöra ett absolut tak. För att nå upp till detta ”takvärde” borde emellertid privata fastighetsägare få lov att redovisa sina kostnader. Jag kan tänka mig ett system som innebär att i de fall — och det är mycket vanligt — hyran i privathus nu på grund av gällande bruksvärdesregler är högre än vad som svarar mot redovisade kostnader, skall mellanskillnaden gå till samhället för att användas i hyressänkande syfte, till miljöförbättrande åtgärder, etc. Man bör alltså förbättra gällande system så att bl.a. de orättvisor undanröjes som består i att privata fastighetsägare utan att behöva redovisa sina egna kostnader kan tillgodoräkna sig stora vinster genom jämförelser med hyrorna hos allmännyttiga bostadsföretag. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1458. Den andra fråga i civilutskottets betänkande nr 26 som jag skall uppehålla mig vid är vad som tas uppi vpk-motionen 1851 om boendeinflytande. Utskottet har anslutit sig till den allmänna utgångspunkten i motionen, nämligen att ett ökat inflytande för de boende i hyreshusen bör eftersträvas. Utskottet menar emellertid att parterna på hyresmarknaden har tillräckliga möjligheter att föra en sådan utveckling vidare och föreslår att motionen skall avslås. Vad som enligt vpk:s mening behövs är åtgärder som stimulerar och underlättar, som skyndar på en sådan utveckling. Skall det vara möjligt, måste det ges större ekonomiskt utrymme för att åstadkomma önskvärda, snabba förändringar som innebär att hyresgästerna får mera att säga till om i sitt eget boende. Ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen på sätt som vi i andra vpk-motioner har föreslagit är en sådan åtgärd. Grundläggande för en social bostadspolitik är att de boende har verkligt inflytande över sina boendeförhållanden. Det gäller inre och yttre boendemiljö, gemensamma utrymmen och service och förvaltning oavsett upplåtelseeller boendeform. Det är orimligt att ägande och bostadsrätt skall vara förutsättningen för verkligt inflytande och bestämmande. Hyresgäster kan och måste få samma möjligheter till självförvaltning som boende med andra upplåtelseformer. Hyreshusens förvaltning kan successivt frikopplas från ägandet ochi stället knytas till boendet. Det är fel och det är en utmaning mot hyresgästerna att boendedemokrati skall heta pengar. Hyresgästerna är inte sämre skickade att ta ansvar för sina bostäder än de som bor med bostadsrätt eller i eget hus. Från borgerligt håll har kraven på boendeinflytande/boendedemokrati mötts med förslag om att förändra hyresrättslägenheter till bostadsrättseller andelslägenheter. Det är riktigt att den som äger sin bostad eller bor med bostadsrätt har ett inflytande över sin bostad och boendemiljö som de som bor med hyresrätt saknar eller har väldigt litet av. Men det är felaktigt att hävda det privata ägandet av bostaden som den avgörande förutsättningen för inflytande över utformning, förändring och förvaltning av bostaden och närmiljön. Erfarenheterna under senare år har visat att det inom hyresrättens ram, inom de allmännyttiga bostadsföretagen och genom avtal med hyresgästerna genom hyresgästföreningarna är möjligt att ge hyresgästerna bestämmanderätten i olika frågor. Erfarenheterna visar också att det är möjligt att successivt bryta ut olika delar från en central förvaltning och administration och överlämna beslutanderätten till de boende. Fortfarande är emellertid takten i dessa åtgärder för långsam och omfattningen av dem alltför liten. Utan en snabb förändring, större satsningar och bättre förtroende för de boende från bostadsföretagens och i viss mån även från hyresgäströrelsens sida kommer det att ta årtionden att förverkliga hyresgästkraven. Man måste visa större förtroende för hyresgästerna, ge dem större ansvar för sitt eget boende och större möjligheter att påverka kostnaderna för drift och underhåll. Detta förutsätter emellertid att alla besparingar av olika slag som hyresgästerna kan bidra till måste slå igenom i lägre hyror. Det förutsätter också att alla berörda hyresgäster får delta i de beslut som fattas om olika åtgärder i deras hus eller område, oavsett medlemskap i hyresgästorganisation eller ej. Ett förverkligande av inflytande för hyresgästerna i både allmännyttiga och privata bostadsföretags hyreshus kan mycket väl genomföras inom ramen för de avtal som finns mellan parterna på hyresmarknaden. Det behövs inga nya förvaltningsorganisationer eller liknande, det räcker med att successivt överföra beslutanderätten över förvaltningen till de boende och att utnyttja den organisation som finns uppbyggd i form av hyresgästföreningen och deras kontaktkommittéer. Kvar hos kommunerna och bostadsföretagen skall ligga ägandet och den ekonomiska administrationen. Takten i överförandet avgörs i första hand av hyresgästernas egen aktivitet, i andra hand av kommunerna, bostadsföretagen och hyresgäströrelsen och av den politiska viljan hos beslutsfattarna. Det är viktigt att ställa de medel till de boendes förfogande som behövs för att de kollektivt skall kunna bestämma över sitt boende. Klart är att det blir större problem att få ett verkligt boendeinflytande i privatägda hyreshus. Här behövs troligen tvingande bestämmelser i anslutning till erhållande eller behållande av statliga lån eller andra metoder. En fördjupad och långt gående boendedemokrati blir emellertid möjlig först genom att den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under förvaltning av hyresgästkollektivet. Herr talman! Jag hade ytterligare synpunkter på denna viktiga och betydelsefulla fråga om boendeinflytande, men med hänsyn till den tidsbrist som vi råkat i för att kunna genomföra dagens sammanträde i rimlig tid, skall jag i det här sammanhanget avstå från att framföra dem. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1851.

Herr talman! I en motion till fjolårets riksmöte krävde några socialdemokrater en översyn av hyreslagens regler om besittningsskydd och hyressättning för affärslokaler i syfte att stärka lokalhyresgästernas ställning. Motionen avslogs då med hänvisning till de lagändringar som genomfördes den 1 juli 1979 och att erfarenheter först borde vinnas om dessa i praktisk tillämpning fyller sitt avsedda syfte. Utvecklingen under det år som gått sedan frågan behandlades i riksdagen har visat att lagändringen inte haft avsedd effekt. Lokalhyresgästerna har fortfarande en mycket svag ställning på hyresmarknaden. Den främsta orsaken till detta är den fria hyressättningen. De fria marknadskrafternas härjningar på fastighetsmarknaden har lett till att hyrorna för affärsoch kontorslokaler trissats upp våldsamt under senare år. Det är något som åtskilliga småföretagare, hantverkare och mindre butiksägare fått erfara. Statliga och kommunala myndigheter och föreningsverksamheten har också drabbats. Att äga och hyra ut kontorsoch affärslokaler har på många håll i landet blivit en guldgruva. Köpmän och offentliga inrättningar står i stort sätt maktlösa inför de hutlösa hyreskraven. Marknadskrafterna tillåts styra. Acceptera höjningen eller flytta — det är i många fall det val man ställs inför. Mot den här bakgrunden har vi i år på nytt aktualiserat kravet på en översyn av gällande lagstiftning. Men inte heller nu har vi lyckats övertyga civilutskottet om det riktiga i det kravet. På nytt menar utskottet att det f. n. inte finns tillräckligt underlag för att överväga några ytterligare åtgärder. Det uttalandet framstår som ganska anmärkningsvärt. Erfarenheterna från gällande lagstiftning talar entydigt för att lokalhyresgästernas ställning bör stärkas. Det är en ståndpunkt som inte bara vi motionärer har kommit fram till. Företrädare för handelns organisationer, hyresgästföreningar, kommuner och statliga myndigheter har vid upprepade tillfällen framfört krav på lagändringar. Mot ett enigt utskott får naturligtvis ett yrkande om bifall till motionen inte någon framgång. Jag skall därför också avstå från att ställa ett sådant yrkande. Jag vill emellertid avslutningsvis uppmana civilutskottet att följa utvecklingen på hyresmarknaden för affärslokaler med större uppmärksamhet än vad det tydligen har gjort sedan riksdagen senast behandlade frågan. Då är jag övertygad om att vi motionärer kommer att ha framgång när vi återkommer till riksdagen med förnyade krav på översyn av lagstiftningen.
Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera de två motioner som Tore Claeson yrkade bifall till. Beträffande den första motionen, om ändring i hyreslagen, tror jag att Tore Claeson förstår utskottet fuller väl när vi säger att det är orimligt att föreslå ändringar i den lagen, när hyresrättsutredningen inom någon månad framlägger sitt betänkande, som vi kan vänta rör dessa frågor. Det finns två motioner om boendeinflytande, en från vänsterpartiet kommunisterna och en från moderata samlingspartiet. Utskottet ansluter sig till motionärernas allmänna utgångspunkter. Det gäller alltså att öka boendeinflytandet för hyresgästerna. Det är att notera att mycket har hänt bara under de senaste två tre åren. En rad utredningar med forskningsuppdrag har tillsatts inom både allmännyttan och det privata fastighetsbeståndet. Överenskommelser har träffats mellan SABO och hyresgästföreningarna, och man har ännu inte kunnat utvärdera erfarenheterna. Utskottet har därför helt naturligt inte kunnat tillstyrka vpk:s krav i motionen. Vi anser att det är hyresmarknadens parter som skall komma överens om åtgärder för att öka boendeinflytandet. Det är alltså motivet till att vpk-motionen beträffande boendeinflytandet har avstyrkts.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
Herr talman! Två kommentarer till de skäl som Rolf Dahlberg har anfört till att utskottet inte har kunnat tillstyrka vpk-motionen. Bristerna i bruksvärdesystemet förutsätts höra till de problem som hyresrättsutredningen sysslar med. Utredningen skall avsluta sitt arbete under sommaren 1981, säger utskottet. Ett uttalande i enlighet med vpk-motionen behöver emellertid inte på något sätt försvåra eventuellt pågående arbete i utredningen om en utvärdering av bruksvärdesystemet. Tvärtom skulle ett ställningstagande få en positiv effekt för att hindra de ständigt pågående hyreshöjningarna, som sker bl.a. med hänvisning till nu gällande bestämmelser. Beträffande motionen om boendeinflytande vill jag bara erinra om att det faktiskt kommer att behövas pengar om man vill komma någonstans på denna punkt. Ett aktuellt problem är att många allmännyttiga bostadsföretag, som nyligen i syfte att rationalisera och förbilliga har genomfört en omorganisation som inneburit en ökad centralisering, nu tvingas att snabbt ändra sin verksamhet tillbaka till den gamla ordningen, dvs. till en ökad decentralisering. Det kommer att kosta en hel del pengar, och det ryms i många fall inte i underlaget för nuvarande hyressättning. Det är därför viktigt och nödvändigt att staten och kommunerna ger ett ekonomiskt stöd som underlättar en snabb utvidgning av boendeinflytandet. Det skulle vara väl använda pengar, som i sin tur kan medföra lägre hyror, bättre boendemiljöer och mer inflytande för hyresgästerna. Detta är några av orsakerna till att jag vidhåller yrkandet om bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Med anledning av att sakfrågan har fått en fullödig beskrivning i reservationen, som bl.a. innebär att vår principiella uppfattning är att planeringsbeslut av den här karaktären skall ha längre räckvidd än ett kvartal, ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad till civilutskottets betänkande 27.

Herr talman! Den nya planoch bygglagen kan inte ta bort alla hinder för jämställdhet. En lag som skall reglera markanvändning och byggande kan inte och skall inte verkställa beslut om användningen av marken eller byggandet. Det måste regleras i annan ordning. Men planoch bygglagen skall ge anvisning — den skall visa vad som är tillåtet och förhindra det som inte är önskvärt. Vid allt planeringsarbete krävs utredningar för att man skall kunna få fram underlag för riktiga avvägningar mellan motstridande intressen. De övergripande målen för samhällsplaneringen skall enligt kommentarerna till den nya planoch bygglagen skrivas in i densamma. Syftet med detta måste vara att den som arbetar med att tillämpa lagen skall vara observant på att dessa mål eftersträvas. Det blir nödvändigt att beskriva konsekvenser av förslagen utifrån de målsättningar som är angivna. Står det att jämställdhet mellan män och kvinnor skall befrämjas, tvingar det fram beskrivningar av hur detta skall ske i varje enskild kommun. Står det inte, kan alla kommuner låta bli. För att underlätta planeringsarbetet torde det vara av stort värde att det skrivs in i lagen hur man praktiskt skall gå till väga. Bristen på barnomsorg, långa restider, avsaknad av bil eller rent av körkort uppger många kvinnor som ett hinder för att kunna förvärvsarbeta. Det finns givetvis flera hinder, men en förutsättning för att man skall kunna undanröja de här nämnda hindren är att det finns en planering av markanvändning och byggande som ger utrymme för barnstugor, kollektivtrafik och dagligvaruhandel i bostadsområdena samt för arbetsplatser. Därför krävs det en samordning av olika planeringsinstrument, t.ex. länsplanering och fysisk markplanering. I det nyligen presenterade förslaget till ny planoch bygglag är det ringa hänsyn tagen till de särskilda problem som kvinnor i dag har på arbetsmarknaden och till de nu existerande förvärvshindren. I motion 1910 av Marianne Stålberg m.fl. sägs att planläggning måste ske så att den skapar förutsättningar för väl differentierade lokala arbetsmarknader med god bostads-, arbetsoch fritidsmiljö för såväl kvinnor som män. Detta måste klart framgå i den kommande lagtexten i ny planoch bygglag och därmed vara vägledande för den fysiska planeringen. Dessa krav stämmer helt överens med det yttrande som den statliga jämställdhetskommittén avgivit över utredningen. Kommitténs ordförande är Karin Ahrland, som följdriktigt undertecknat yttrandet från jämställdhetskommittén. Samma Karin Ahrland sitter också som ordinarie i civilutskottet, men där avstyrks den socialdemokratiska motionen med samma innehåll. Även Kerstin Ekman, också hon från folkpartiet, har skrivit under utskottets förslag. Herr talman! Det är en ohederlig politik som den borgerliga regeringen driver, och riksdagsledamöterna verkar inte heller ha några större betänkligheter att rösta emot tidigare givna löften. I sak innebär utskottets skrivning, att eftersom man inte anser sig kunna i lagstiftning om fysisk planering ge uttömmande uttryck för en viss önskad struktur, avstår man ifrån att styra. Denna ovilja att verkligen stå för målet ökad jämställdhet döljer man bakom t.ex. uttalandet att man genom att avstå från lagstiftning ökar medborgarinflytandet. Det torde vara tvärtom. För att nå ökad jämställdhet krävs det förvisso politisk vilja, som utskottet säger, men den viljan måste komma till uttryck inom alla områden och på alla nivåer, t.ex. genom att man använder den nya planoch bygglagen som ett styrmedel. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen i civilutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Det finns som bekant ingen plan för hela Sverige som reglerar var det skall byggas eller inte byggas och hur mark och vatten skall användas för olika ändamål — det finns ingen fysisk riksplan. Det finns emellertid en fysisk riksplanering som en metod att klargöra vilka krav på markoch vattenresurser som kan sägas vara av riksintresse, vidare ett system av planer och bestämmelser för markanvändningen, som skall garantera att dessa riksviktiga intressen beaktas. Den fysiska riksplaneringen är ett växelspel mellan kommunal planering och statliga riktlinjer. Den är en ständigt pågående process, som påverkas av administrativa och politiska beslut i kommunerna, regionerna och hela vårt land. Det är mot denna bakgrund mycket viktigt att de beslut och riktlinjer som riksdagen godkänt följs och att inga avsteg därifrån görs, som inte alls eller i mindre grad tar hänsyn till dessa riktlinjer. I motion 1850 från vpk har vi tagit upp denna fråga, eftersom vi anser att det från regeringens sida vid behandlingen av planoch markärenden skett en markant förskjutning till förmån för enskilda markägarintressen. Ganska många uppmärksammade fall har under senare tid varit föremål för debatt, fall där regeringen har gått emot olika kommuners, länsstyrelsers och planverkets ställningstaganden. Det är en händelse som ser ut som en tanke att, sedan vi fick en moderat planmiinister, det på olika nivåer har getts ökat utrymme för markägarintressen, som ofta är förenade med ren spekulation. Jag har, herr talman, i detta sammanhang inte för avsikt att ta upp olika enskilda fall till särskild belysning — en del är ju f. ö. föremål för behandling av konstitutionsutskottet. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida velat fästa uppmärksamheten på ett förhållande som är väl bekant och synnerligen omdiskuterat. Vi begär i vår motion ett uttalande från riksdagens sida som ett skydd mot ytterligare fortgående uppluckring och för samhällsintresset. Det förslag till ny planoch bygglag som varit ute på remiss hos kommunerna ger inte anledning till någon optimism beträffande möjligheterna att i den nya lagen få inskrivet några garantier för en förbättring. Det har annars i diskussionen kring dessa frågor — när det gäller Georg Danells och regeringens avgöranden i olika ärenden — framförts meningar om att problem av dessa slag kommer att lösas i den nya bygglagen, som sagts bli klarare utformad, och man har förklarat att sådana här konflikter då lättare kan undvikas. Men, herr talman, det huvudintryck som PBL-förslaget ger, det är att tyngdpunkten i lagförslagen läggs vid de enskilda intressena. Bestämmanderätten förskjuts till förmån för markägare och till nackdel för allmänna intressen. De kollektiva och kommunala kraven tonas ned till förmån för ”den enskilde”. I förhållandet stat-kommun förskjuts tyngdpunkten till den centrala statsmakten-regeringen som med hjälp av det luddiga begreppet ”riksintresse” kan få en i det närmaste total kontroll över den kommunala planeringen. Länsstyrelsens samordnande roll betonas visserligen i motiven till förslaget, men det finns ingen motsvarighet i lagtexten. Förslaget till ny planoch bygglag är tekniskt i sitt sätt att se på samhällsplaneringen. Man letar förgäves efter ett socialt synsätt. Det har exempelvis mycket litet eller inte alls tagits hänsyn till vad som är grundläggande, nämligen att all samhällsplanering måste tjäna sociala mål — människornas behov. Jag har, herr talman, uppehållit mig litet vid det här förslaget till ny planoch bygglag, därför att det har varit så centralt i diskussionen kring olika ärenden som har att göra med den fysiska riksplaneringen och regeringens prövning av olika ärenden som knyter an till den. IT utskottets skrivning om den fysiska riksplaneringen och vår motion förs ett något underligt resonemang, där det bl.a. påpekas att regeringen vid t. ex fastställelseprövning inte kan avstå från att väga in kommunala synpunkter på hur riktlinjer bör preciseras. Det är väl helt riktigt — det är bara det att vi inte heller har påstått något sådant i motionen, snarare tvärtom. I det särskilda yttrandet från utskottets socialdemokratiska ledamöter sägs att man i sak är överens med vpk-motionen, men man ställer sig inte bakom motionen, då man anser nuvarande riktlinjer ”redan nu till fullo giltiga och bindande för regeringen”. Ja, det anser vi också att riktlinjerna borde vara, men enligt vår uppfattning ger praktiska erfarenheter anledning till ett uttalande av det slag vi föreslår. Jag menar att det under senare tid klart har påvisats en kursförändring när det gäller planoch markärenden som avgjorts av regeringen efter föredragning av den moderate s.k. planministern. Det gäller även ärenden där det har varit fråga om att tillämpa riktlinjer inom den fysiska riksplaneringen. Planministern har ju heller inte bestritt detta men hänvisat till att regeringen har stor frihet, därför att riktlinjerna är ”vägledande” och inte ”bindande”, och att han inom detta avsiktligt vidgade utrymme fäst större vikt än sina företrädare vid markägarnas enskilda intressen. Den utveckling som vi i vpk och många med oss anser oss kunna konstatera äri och för sig följdriktig mot bakgrund av det i olika sammanhang framförda missnöjet från moderat sida mot samhällsplanering i allmänhet och den fysiska riksplaneringen i synnerhet. Denna utveckling måste enligt vår mening brytas för att inte den planmässiga hushållningen med mark och vatten skall urholkas. Ett sätt att bryta denna utveckling är att riksdagen klart ställer sig bakom och på nytt bekräftar sina tidigare intentioner. Det är inte i första hand konflikter mellan stat och kommun som drar till sig största uppmärksamheten eller som är mest upprörande. Det är i stället de traditionella konflikterna mellan samhällsintresset och markägarens vinstintresse som måste tas till utgångspunkt för ett förnyat uttalande. Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 1850. Målet för barnomsorgen måste vara alla barns rätt till en bra och avgiftsfri barnstugeplats. Bra barnomsorg är en rättighet för barnen, och i planeringen för barnomsorgen — både i den fysiska planeringen och i verksamhetsplaneringen — måste man utgå från just barnens behov. Men så är det inte. All tillgänglig statistik visar att kommunerna inte ens kan hålla överenskommelsen från 1976 att under fem år bygga de 100 000 daghemsoch de 50 000 fritidshemsplatser som då utlovades som ett första steg mot full behovstäckning inom barnomsorgen. Samtidigt redovisas ett allt större behov av framför allt daghemsplatser. Det är ett känt faktum att ju mer barnomsorgen byggs ut, desto större blir också efterfrågan. I huvudbetänkandet från planeringsgruppen för barnomsorg , som har undersökt behov, efterfrågan och planeringsunderlag, visas att det främst är två orsaker som gör att kommunerna släpar efter i utbyggnaden. För det första, säger kommunerna, saknas det resurser, dvs. pengar, i kommunerna för att finansiera tillräcklig utbyggnad, dvs. en utbyggnad som skulle motsvara behovet. För det andra — och här anknyter huvudbetänkandet direkt till den vpk-motion som behandlas i det här betänkandet — finns det ingen mark att bygga på. Det senare gäller förstås i tätorterna. Vpk har under många år krävt dels att kommunerna skall få kostnadstäckning för barnomsorgen, dels att mark eller yta skall reserveras för en utbyggnad av barnomsorgen. När det gäller markreservation för barnstugor har vpk även tidigare krävt att 10 m? per lägenhet avsätts för barnomsorgens inomhusyta. Dessa 10 m? skall jämföras med att det avsätts ungefär 30 m? per lägenhet för bilarnas ”parkeringsbehov”. I jämförelse med bilarnas behov kommer barnens ohjälpligt till korta. Herr talman! Vpk menar att ingen stadsplan borde godkännas utan att man reserverat mark eller annan yta för barnomsorgen. Det borde vara en självklarhet att en norm införs som tryggar framtida barnomsorgsutbyggnad. De borgerliga partierna, utom moderaterna, har ju också varit med på kravet om markreservationer för barnomsorg. Tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna reserverade sig folkpartiet och centern i denna fråga. Men det var innan man kom i regeringsställning. Nu kan vi i stället ha starka farhågor för att regeringen, tvärtemot vad som behövs — nämligen fasta miniminormer på barnomsorgens område — är i färd med att släppa den enda norm som i dag finns, nämligen ytnormen för inomhusyta för barnen. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1894.

Herr talman! Jag tycker att Margareta Palmqvist gav en vrång bild av utskottsmajoritetens ståndpunkt när det gäller socialdemokraternas motion om en planering som skulle ge förutsättningar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi konstaterar i betänkandet att vi inte har någon erinran mot motionärernas allmänna syften. Men sedan håller vi oss till verkligheten och konstaterar, att det inte är möjligt att i en lagstiftning om fysisk planering ge uttryck för en viss önskad struktur. Tvärtom bör detta komma fram genom en intensiv debatt på den kommunala nivån, innan man går vidare till beslut om hur bostadsområden skall utformas och lokaliseras i en kommun och var det finns möjligheter att skaffa sysselsättning osv. Allt detta måste komma fram genom det aktiva arbetet på kommunal nivå. Vi har därför också understrukit att en mycket viktig förutsättning för att det skall bli de goda planer som vi allesammans önskar oss är att medborgarintresset både får göra sig gällande i denna debatt och får möjligheter att komma in på en sådan nivå där intresset kan utöva viss påverkan. Detta gör att vi inte finner något motiv för att bifalla den socialdemokratiska motionen. I anslutning till detta vill jag sedan ta upp den del av Tore Claesons anförande där han talade om de krav som vpk varje år framställer på normer för barnstugeplatser. Vi har behandlat denna fråga många gånger och vi har hänvisat till att motionens önskemål egentligen är tillgodosett genom gällande anvisningar för planläggning och att vi inte heller vill bryta ut frågan ur arbetet på en ny planoch bygglag. Vi anser i dag att det är en självklarhet att kommuner planerar för att tillgodose de anspråk på barnomsorgsplatser som finns inom en kommun. Till skillnad mot Tore Claeson tycker vi att det är bra att man nu ändrar de minutiösa regler som man hittills haft när det gäller kraven på hur barnomsorgen skall utformas och ger kommunerna en större frihet och självständighet på detta område. Detta bör medverka till att barnomsorgen lättare kan utökas. Avslutningsvis vill jag ta upp de synpunkter på den fysiska riksplaneringen som har kommit till uttryck i vpbk-motionen. I motionen sägs följande: ”Detta uttalande bör även innehålla att de intressen som riktlinjerna skall skydda inte på nytt självständigt skall vägas mot markägarintressena. Dessa senare intressen har redan, minst så långt byggnadslagstiftningen kräver det, beaktats vid riktlinjernas formulering.” Det är alltså det yrkande som finns i den vpk-motion som här behandlas. Jag konstaterar att vi egentligen skulle kunna ha en mycket lång debatt i dessa frågor eftersom det här gäller ett ganska invecklat område. Vi arbetar alltså i dag med riktlinjer som har antagits av riksdagen. Regeringen går vidare genom att utfärda länsvisa beslut som alltså innebär en viss ledning för länsstyrelser och kommuner för hur riktlinjerna skall tillämpas inom länen och i länens kommuner. Kommunerna har sedan möjlighet att göra sin bedömning av hur riktlinjerna skall tillämpas när det gäller olika planeringsfrågor inom den egna kommunen. Sedan kommer på nytt länsstyrelsens bedömning av om kommunen har rätt tolkat riktlinjernas innebörd, eftersom länsstyrelsen har att företräda statliga intressen och skall ta ställning till om en plan skall fastställas eller om en dispens skall beviljas. Vi har att beakta de enskilda intressena av att få tillstånd till markförändring i någon form av byggnadslov. Jag vill i detta sammanhang nämna att man nu arbetar med att ta fram ett lagförslag till riksdagen om reglering av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen så att det skall bli något striktare metoder för tillämpning av dem i fortsättningen. Jag skall inte ytterligare utvidga debatten, utan jag skall spara tid genom att be kammarens ledamöter att läsa vad som står på s. 11 under avsnittet 3.4 Fysisk riksplanering i civilutskottets betänkande. Det som sägs där ger en mycket god bild av hur det här skall fungera. Tydligt och klart konstateras där att regeringen i besvärsärenden har att väga olika intressen mot varandra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först beträffande det som Kjell Mattsson säger då det gäller att reservera mark för barnstugebyggandet samt detta med att det skall finnas klara normer och att statsplan inte får fastställas om det inte finns reserverad mark. Nu påstår han att det kravet egentligen är tillgodosett. Men vad menas med ”egentligen tillgodosett”? Både Kjell Mattsson och jag vet att det här är väldigt stora problem för många kommuner som inte har tillgodosett det kravet, bl.a. på grund av att det inte har funnits klara normer på området. När det gäller talet om större frihet och självständighet för kommunerna i fråga om barnstugebyggandet och markanskaffandet vill jag säga att det är en chimär, om det är så att de ekonomiska resurserna saknas — och det är ju fallet i många kommuner -— för att realisera någonting av den här friheten och självständigheten. Herr talman! Inte heller jag skall föra någon längre diskussion. Det tarvas en rätt ingående debatt om vi ytterligare skall reda ut problemen då det gäller den fysiska riksplaneringen. Men låt mig bara konstatera att Kjell Mattsson i sitt inlägg inte sade att det som vi tagit upp i vår motion var fel. Vi pekar där på de förändringar, den glidning — lindrigt sagt — som har skett från regeringens sida sedan vi fick en borgerlig regering och en moderat planminister. Det är enligt min mening att beklaga att i vart fall inte socialdemokraterna har ställt sig bakom vår motion och gjort den till föremål för en reservation. Då hade vi fått ännu ett uttalande som bl.a. hade kunnat klargöra för vår planminister att han får lov att sansa sig litet grand och att han litet mera strikt får hålla sig till vad riksdagen har beslutat i de här angelägenheterna.
Herr talman! I riktlinjerna för jämställdheten, vilka regeringen presenterade i fjol höst, slås fast att för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män behövs det insatser på snart sagt alla samhällsområden. Kjell Mattsson tycker att jag gör en vrångbild när jag beskriver utskottets behandling av motionen om jämställdhet i den nya planoch bygglagen. Jag vill då säga att det är möjligt att få hjälp genom planoch bygglagen, om man villdet. Vill man inte, kan man naturligtvis avstå och nöja sig med att säga att det räcker med medborgarinflytande, och så blir allt bra. Men de remissinstanser som över huvud taget har tagit upp jämställdhetsaspekten när det gäller den nya planoch bygglagen har ganska entydigt uttalat att det är värdefullt om de här aspekterna på något sätt tas med i planoch bygglagen. Enligt planverket bör det gå att skriva in det i lagen på ett bättre och mera styrande sätt än som är fallet när det gäller det föreliggande förslaget.

Herr talman! Jag skall inte utnyttja den tid för mitt anförande som jag antecknat mig för. Detta med tanke på att vi väntar på klubbslaget. Vi har i motion 1980/81:635 uttalat farhågor för en utveckling kring Arlanda flygplats i likhet med den kring Bromma vad gäller bostadsbebyggelse. Historien har visat vad vi redan kände till, att en flygplats alltid drar till sig bebyggelse. Bromma har inte varit något undantag. I dag vet vi dessutom att allt fler ställer stora krav på miljöförhållandena — inte minst när det gäller flygtrafik. Det är de ökade miljökraven som varit den direkta orsaken till att riksdagen beslutat om utflyttning av jetflyget från Bromma flygplats till Arlanda. Med tanke på de enorma kostnader ett sådant beslut innebär för samhället och flygpassagerarna måste miljökraven kring våra flygplatser väga tungt i fortsättningen. Det är också därför vi motionsvägen har velat fästa riksdagens och regeringens liksom berörda kommuners uppmärksamhet på vad som kan följa av en alltför släpphänt miljöpolitik kring Arlanda flygplats. De människor som redan bor i närheten av Arlanda flygplats och de som kommer att bosätta sig i dess närhet har givetvis lika stor rätt som andra att ställa krav på samhället när det gäller miljön. Därför är det viktigt — om historien inte skall upprepa sig — att vi redan nu ser till att samhället får full kontroll över kommande byggnation kring Arlanda. Civilutskottet har i sitt betänkande 1980/81:28 på s. 7 hävdat att det inte finns anledning att införa ett system med avtal mellan staten och kommu nerna, som skulle syfta till en bättre kontroll över byggnationen. Samtidigt har man helt riktigt tolkat vår motion så, att hittillsvarande bedömningsnormer bör skärpas. Hithörande frågor får enligt utskottets mening beaktas i forskning och tillämpning. Vi motionärer är tacksamma för den skrivningen, vilken tyder på att utskottet delar vår uppfattning att myndigheterna inte får göra avkall på nu gällande bestämmelser utan snarare tillämpa desamma mycket restriktivt. Givetvis kommer vi motionärer att nogsamt följa utvecklingen, och vi förutsätter att alla de miljöaktivister som kämpat för att få bort jetflyget från Bromma nu också tar sitt ansvar för befolkningen kring Arlanda flygplats. Sverige har varken möjligheter eller resurser för att byta inrikesflygplats i Stockholmsregionen med några tiotal års intervall. Herr talman! Jag har inget yrkande mot ett enigt utskott.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat vilka skäl de vietnamesiska myndigheterna angivit för att neka inresevisum för en svensk journalist som önskar rapportera om svenskt bistånd till Vietnam. I samband med socialminister Karin Söders besök i Vietnam för att bl.a. inviga två svenska sjukhus ordnade SIDA en journalistresa till Vietnam. Tidskriften Folket i Bild kulturfront var inte inbjuden att delta, men efter förfrågan var deras representant enligt SIDA välkommen med på resan. Tidskriftens visumansökan för en frilansmedarbetare bosatt i Bangkok avslogs emellertid. I det läget skrev tidskriften till socialministern för att be om hjälp. Utrikesdepartementet tog, som brukligt är i sådana här sammanhang, upp frågan med Vietnams ambassadör i Stockholm. Departementet framhöll sin förvåning över att visering ej beviljats. Vår ambassad i Hanoi har också hos det vietnamesiska utrikesministeriet påtalat denna vägran att ge visum till en svensk journalist. På förfrågan meddelade den vietnamesiska ambassaden i Bangkok att den svenske journalisten inte erhållit något visum till Vietnam ”på grund av otillräckliga inkvarteringsmöjligheter”. Under besöket i Vietnam tog socialministern upp detta ärende med den vietnamesiske utrikesministern. Denne sade sig inte vara informerad om någon visumvägran men hälsade den svenske journalisten välkommen vid ett senare tillfälle. Den svenska regeringen tar bestämt avstånd från alla försök från alla regeringar att försvåra ett fritt informationsflöde.

Fredagen den Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret, som jag 3 april 1981 delvis fann positivt. Min fråga gällde vilka skäl Vietnam angivit för att vägra en svensk Om vägrat inrejournalist inresevisum, då jag ansåg de skäl för visumvägran som angivits i pressen helt oacceptabla. I den internationella kod som diskuterades i UNESCO i Paris nu i mars förutsattes journalisters rätt att fritt röra sig med ytterst få begränsningar. Det svenska agerandet i ESK har visat att vi helt och fullt accepterat och stött beslutet om att inresande journalists visumansökan skall behandlas välvilligt och utan dröjsmål. Jag kan inte finna att den protest som överlämnades till Vietnams ambassad utgjorde en tillräckligt stark svensk reaktion på den flagranta förolämpning som Vietnam gav vårt land genom att inte bevilja Bertil Lintner inresetillstånd. Utrikesministern säger i svaret att vi från svensk sida uttryckte vår ”förvåning” över att visering inte beviljats. Utrikesministerns svar redovisar emellertid fortsatta reaktioner, inte minst det faktum att Karin Söder tog kontakt med utrikesministern i Hanoi. Det gladde mig mycket. Vietnam har i åratal varit det land som fått störst svenskt bistånd. Och när den svenska socialministern reser till Vietnam för att inviga två av de mycket stora svenska projekten finner jag det helt naturligt att SIDA i det sammanhanget anordnar en pressresa. Det ligger naturligtvis i den svenska allmänhetens intresse att få upplysningar om vad det blivit av vårt gigantiska bistånd. Pressbevakningen blev också god. Såväl dagspress som veckopress fanns representerad. Bertil Lintner vägrades emellertid inresetillstånd. Bertil Lintner har tidigare varit kritisk mot Vietnam, och han talar thai, vilket ger honom unika tillfällen att kommunicera med folket i Vietnam. Jag vill fråga utrikesministern: Vilken inställning har den svenska ledningen för Bai Bang-projektet intagit till Bertil Lintners inresa? Borde inte den i ett sådant här fall, solidarisk med reglerna för svensk utrikespolitik, kunna utöva någon form av påtryckningar på de vietnamesiska myndigheterna? Eller kan det vara så, att SIDA själv ansett det mest bekvämt att personer som varit kritiska till det svenska biståndet i Vietnam inte medföljde på denna resa? Jag vore tacksam om utrikesministern ville kommentera dessa synpunkter och om möjligt också ange om det förelåg svårigheter med inkvarteringen i Vietnam. I utrikesministerns svar sägs att socialministern informerats om att journalisten i fråga senare är välkommen till Vietnam. Jag hoppas att han utnyttjar denna möjlighet. I detta fall är det nämligen inte fråga om en enstaka individs rättigheter, utan om en för svensk utrikespolitik ytterligt viktig princip.
Herr talman! Som svar på Ingrid Sundbergs direkta fråga vill jag säga att det i och för sig är både svenska myndigheters och enskilda svenskars rätt att 88 påtala sådana här saker i stationeringslandet. I den mån den svenska regeringen önskar uttrycka sin åsikt gentemot den vietnamesiska regeringen, är det ambassaden i Vietnam som är den rätta kanalen. Kommer man i en situation där regeringarna har olika meningar, är det naturligtvis den svenska regeringens och ingen annans ansvar att handlägga frågan.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har mot bakgrund av regeringens och riksdagens uttalande om behovet av viss specialistmedverkan i primärvården — framför allt inom barnsjukvård samt obstetrik och gynekologi — frågat mig dels om jag anser att den planerade drastiska nedskärningen av antalet vidareutbildningsblock för läkare inom pediatrik och gynekologi rimmar med dessa mål, dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att korrigera blocktilldelningen. År 1981 tilldelades sjukvårdshuvudmännen 30 FV-block i barnmedicin och 29 i gynekologi. I ett förslag från socialstyrelsen till fördelning av FV-block, som nu är på remiss hos huvudmännen, föreslås 25 FV-block i barnmedicin och 22 i gynekologi för år 1982. För år 1983 föreslås 17 block för var och en av dessa specialiteter. Förslaget grundar sig på en bedömning av landstingens långsiktiga behov av läkare inom olika specialiteter . LP 83 har utarbetats i samråd mellan socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Sveriges läkarförbund och universitetsoch högskoleämbetet och har fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation. För barnmedicin beräknas behovet av specialister till ca 840 vid mitten av 1980-talet och ca 900 i slutet av 1980-talet. För kvinnosjukdomar är motsvarande siffror ca 850 resp. ca 900. Däri ingår behovet av specialister för öppen vård, inkl. barnavård och mödravård. Tillgången på vidareutbildade läkare inom gynekologi och barnmedicin kommer att förbättras mycket snabbt. De beräkningar som redovisats i LP 83 visar att antalet specialister år 1985 kommer att uppgå till ca 900 inom barnmedicin och ca 975 inom gynekologi. Den snabba ökningen av antalet specialister inom dessa verksamhetsområden beror till viss del på att en omfattande vidareutbildning vid sidan av blocksystemet ägde rum under 1970-talet. Med hänsyn härtill har samrådsparterna inom LP-arbetet enats om att tillfälligt minska antalet FV-block så att det på sikt uppnås balans mellan tillgång och efterfrågan. Utan en minskning av antalet FV-block skulle ett överskott av läkare inom dessa verksamhetsområden komma att uppstå. Det kan här nämnas att en stor del — kanske hälften — av läkarna inom barnmedicinen beräknas vara verksamma i den öppna vården. Detta gäller i stort sett även för gynekologin. Av vad jag har sagt framgår att det finns anledning att se positivt på den framtida tillgången på specialister inom barnmedicin och gynekologi. Det finns enligt min mening inte skäl att ändra blocktilldelningen innan remissvaren från sjukvårdshuvudmännen föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret, som ju i och för sig förefaller lugnande. Högst berättigat har man på senare år både från regeringens och från sjukvårdshuvudmännens sida inriktat sig på att möta de brister i kontinuitet och närhet som funnits och finns i sjukvården. I synnerhet sjukvårdshuvudmännen frestas då, naturligt nog, att planera efter situationen just i dag och efter de brister som finns just nu. Enligt min mening är det regeringens uppgift att i samråd med socialstyrelsen ha en övergripande överblick på längre sikt och att i samråd med sjukvårdshuvudmännen försöka påverka planeringen därefter. År 1985 måste då sägas vara en ganska näraliggande planeringshorisont. Litet längre fram i tiden kommer, enligt de uppgifter som Barnläkarföreningen lämnat, behovet av barnläkare i den öppna vården att ligga på något över 1 000 för att man skall kunna täcka en mycket blygsam ökning av antalet barnläkare. Nedskärningen av blocken enligt planeringen kommer inom några år att innebära att antalet block inte vid något tillfälle blir större än sju. För att möta bristerna satsar man nu på en väl utbyggd primärvård. Med en något grumlig tankegång tar man också för givet att primärvården skall göra sjukvården billigare. Men vi har hela tiden tagit tillgången på kvalificerade specialistresurser — när dessa behövs — för given, och vi har kunnat göra det därför att vi har haft dessa specialister. Det är emellertid inte självklart att vi har dem i framtiden, om specialistutbildningarna nu skärs ned för kraftigt. Se på behovet av röntgenologer för att kunna bygga ut mammografin och behovet av ögonläkare för att kunna utnyttja de nya möjligheter som finns att rädda synen på tusentals diabetiker! Under vissa av de närmaste åren kommer nära hälften av alla läkare att utbildas till allmänläkare. Visserligen har utbildningen nu förlängts och genom sjukvårdsministerns ingripande blivit bättre än den annars skulle ha blivit, men en mycket stor del av primärvårdsvardagen är barnoch kvinnosjukvård och tillhörande hälsovårdsbitar: barnhälsovård, mödravård och familjeplanering. Ingen blir fullärd inom dessa områden på några månader, månader som genom den drastiska förkortning av den verkliga arbetstiden som skett dessutom ger ett mycket mindre erfarenhetsinnehåll än motsvarande utbildning så sent som på 1960-talet. Planerar sjukvårdsministern några åtgärder för att få sjukvårdshuvudmännen att mot den här bakgrunden bygga ut primärvården med tillräckligt inslag av barnläkare och gynekologer? Sjukvårdshuvudmännens remissvar kommer ju att vara präglade av hur de planerar, och jag undrar om inte sjukvårdshuvudmännen behöver påverkas i det här avseendet. I många sjukvårdsområden är nämligen utbyggnaden inte planerad enligt de här riktlinjerna.
Herr talman! Jag sade i mitt svar att det finns anledning att se positivt på Fredagen den tillgången på läkare inom barnresp. kvinnoklinikerna i framtiden trots att 3 april 1981 vidareutbildningsblockens antal minskar. Som Anita Bråkenhielm väl vet beror detta på den nyligen beslutade förändringen av allmänläkarutbildning Om vidareutbilden. Däri införs obligatorisk tjänstgöring i gynekologi, och avsnittet barnmedicin ökar med en månad för att allmänläkarnas kunnande när det gäller barnhälsovård skall förbättras. Även om detta medför ett ökat behov av handledning på klinikerna, så innebär det trots allt en ökad tillgång på underläkare inom de här båda specialiteterna. Inom den framtida primärvården kommer allmänläkarna att vid sidan av specialisterna få viktiga uppgifter inom mödraoch barnhälsovården. Jag är ense med Anita Bråkenhielm om att det krävs en viss specialistmedverkan i primärvården, och den tanken måste realiseras i den fortsatta utbyggnaden av primärvården. Vid bedömningen av utvecklingen är det naturligtvis också viktigt att ha en lång framförhållning. Jag skall givetvis följa utvecklingen med stor uppmärksamhet, men i detta skede ser jag ingen annan utväg för oss än att invänta remisserna från sjukvårdshuvudmännen innan vi tar ställning till om det föreslagna antalet block är lämpligt eller ej.

Herr talman! Jag är tacksam över att sjukvårdsministern understryker behovet av dessa specialister i primärvården. Inom parentes vill jag säga att underläkare, som bara tjänstgör tre månader på en klinik, kanske inte är en så stor tillgång i arbetet, utan de kan i stället vara en belastning. Det är arbetsamt för klinikerna att inte ha någon under utbildning för att bli barnläkare som tjänstgör där under längre tid. I de län där det finns en väl utbyggd barnspecialistorganisation, t.ex. Jönköpings län, kan man visa påtagligt lägre tal när det gäller intagning av barn på barnklinik. Detta gör vården billigare. I samma län har det kunnat visas, att om det finns gynekolog på vårdcentralen, behöver vederbörande bara remittera 2 90 av sina patienter till sjukhus. Det förbilligar också vården. Om mödravård, familjeplanering och abortrådgivning kan bedrivas på vårdcentralen med samma standard som på klinikerna, är detta naturligtvis en stor fördel för patienterna. 3-4 månaders utbildning för en allmänläkare räcker inte för detta. Jag hoppas att vi inte skall hänge oss åt något slags romantiskt barfotaläkarideal.

Herr talman! Nej, Anita Bråkenhielm, vi skall sannerligen inte förfalla till något slags romantiskt tal om barfotaläkare som ideal. Det är inte min uppfattning att det skall vara på det sättet. Jag tycker emellertid inte att den 4 att motverka narkotikamissbruk vid militära förband nu aktuella nedskärningen är så värst oroande. En nedskärning från 25 till 17 block förändrar faktiskt inte avsevärt underläkarsituationen i hela landet. Skulle man komma ned till sju FV-block, bleve naturligtvis situationen en helt annan. Det är emellertid inte aktuellt just nu, och vi behöver kanske aldrig komma i det läget.
Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att motverka narkotikamissbruk vid de militära förbanden och för att öka informationen till de värnpliktiga om narkotikan och dess skadeverkningar. Jag vill inledningsvis framhålla att jag liksom Rune Gustavsson anser att allt missbruk av narkotika måste bekämpas med kraft. Narkotikamissbruk är ett mycket allvarligt samhällsproblem, som även drabbar försvarsmakten. Rune Gustavsson nämner vissa larmrapporter om narkotikamissbruk bland värnpliktiga. Alla sådana händelser är allvarliga. Jag vill dock säga att dessa rapporter enligt de militära myndigheterna inte återspeglar någon märkbar ökning av missbruket. Det narkotikamissbruk som observeras bland värnpliktiga under tjänstgöring är huvudsakligen missbruk av hasch. Enligt ansvariga militära myndigheters bedömning torde dock haschmissbruket under värnpliktstjänstgöringen vara mindre än i samhället i stort. Sedan ett tiotal år tillbaka, då narkotikaproblemen började framträda även inom försvarsmakten, har omfattande insatser gjorts för att utbilda befäl, läkare och personalvårdskonsulenter för att bemästra dessa problem. Information om missbruk ingår i stort sett i all befälsutbildning. Det åligger befälet att inom ramen för sitt personalansvar uppmärksamma dessa problem. Befäl och personalvårdskonsulenter brukar kunna bilda sig en god uppfattning om vilka värnpliktiga som missbrukar narkotika, så att erforderliga åtgärder kan vidtas. De värnpliktiga själva och deras företrädare i förbandsnämnderna brukar öppet diskutera dessa problem. Information om alkohol och narkotika ingår i den s.k. medborgarundervisning som alla värnpliktiga får. Inom den utbildning i arbetsmiljöfrågor, som också ges alla värnpliktiga, informeras om de risker som missbruk av narkotika, liksom missbruk av alkohol, medför särskilt vid utbildning på fordon och vapen. Denna information brukar få ett starkt gensvar bland de värnpliktiga. På de flesta förband har dessutom genomförts särskilda informationskampanjer om narkotikamissbruk. Dessa kampanjer har genomförts på lokala initiativ — ibland från de värnpliktigas sida — och efter lokala behov. Sådana aktiviteter planeras och genomförs fortlöpande när det visar sig behövligt. Det är av stort värde att de värnpliktiga själva också har engagerat sig i kampen mot narkotikaoch alkoholmissbruk. Inom armén pågår f. n. en omfattande kampanj mot missbruk av alkohol. Enligt förslag från regeringens samordningsorgan i alkoholfrågor, SAMO, bör den följas av kampanjer även inom de andra försvarsgrenarna samt utvidgas till att avse alla former av drogmissbruk. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att medel avsätts under budgetåret 1981/82 för åtgärder enligt förslag från SAMO, bl.a. inom försvarsmakten.